Herr talman! Det är bara på en enda liten punkt jag skall polemisera mot utskottets ärade vice ordförande. Herr Svanström menade att riksdagen egentligen inte hade någon möjlighet att ge riksdagens revisorer någon anvisning om vad som bör tagas upp. Det enda jag vill säga, herr talman, är att jag delar inte herr Svanströms uppfattning på den punkten. I övrigt skall jag inte fördjupa mig i en grundlagsdebatt.
Herr talman! Någon grundlagsdebatt är inte lämplig på denna punkt, och jag sade ju också, herr Lidgard, att jag framförde min personliga uppfattning. Jag har inte pejlat djupet i lagutskottets uppfattning i denna fråga. Jag skulle tro att vi är överens om att det inte torde föreligga något hinder för ett utskott att ge ett uppdrag åt riksdagens revisorer, men jag vill helst se det så att riksdagens revisorer har en sådan status — och det var det jag menade — att de själva väljer sina arbetsuppgifter. Jag är själv revisor, förvisso inte i detta solenna sammanhang men i en del andra, där vi räknar det som rimligt att vi får arbeta utan några särskilda instruktioner, så att vi har möjligheter att själva bedöma var vi skall utföra vårt granskningsarbete.
Herr talman! Jag vill bara säga att också jag framförde min personliga uppfattning i denna fråga.

Herr talman! Genom massmedia kunde vi följa översvämningskatastrofen i Sysslebäck under sommaren 1973. Debatten visade den osäkerhet som råder beträffande tillsynen och kontrollen av dammarna Det problemet klarlades dock i fjol dels i samband med ett interpellationssvar till mig, dels i en proposition som kom en tid efter det att interpellationen framställts. Frågan om ersättningsansvar har däremot inte klarlagts. Man får förstå den osäkerhet människor känner som vid upprepade tillfällen drabbas av sådana här katastrofer. Försäkringsbolagen betalade lösegendomen vid Sysslebäckskatastrofen genom vederbörandes hemförsäkringar, även om de inte var skyldiga att göra så. Staten gick in och täckte övriga skadekostnader, och det var heller inte fel. I båda de här fallen rörde det sig om frivilliga åtaganden. Detta var troligen inte den sista katastrof som inträffar. Nya sådana kan komma. Människor måste försäkringsvägen eller genom garanti från staten få säkerhet. Katastrofer kan också komma utan att det finns någon ansvarig — det kan gälla vid kraftigt regn eller stark snösmältning. En verklig katastrof kan vållas om exempelvis Höljesdammen skulle brista. Vem bär ansvaret då, och vem skall i så fall stå för skadekostnaderna? Jag har i motionen 198, som här behandlas, tagit upp de här frågeställningarna och yrkat att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om utredning angående garantier som tryggar ersättning vid katastrofskador, orsakade av olyckor med dammar och andra anordningar av motsvarande slag. Lagutskottet pekar på att ägarens ansvar för byggnaders — därmed införstås också dammar — underhåll innebär dels att han är pliktig att gottgöra skada som vållats genom uraktlåtenhet att hålla anordningen i försvarligt skick, dels att han genom föreläggande av domstol kan tillhållas att fullgöra försummat underhåll. Det kan vara bra att de föreskrifterna finns, men finns det försäkring eller har vederbörande ägare en ekonomi som verkligen ger de skadelidande säkerhet? Försäkring finns alltjämt inte, och då kan det alltså bli samhället som får lov att gå emellan. Utskottet har visat en positiv inställning till motionen, även om det formellt yrkat avslag på den. Det konstaterar att skadorna kan bli så stora att de inte kan täckas genom någon försäkring. Vidare anser utskottet att det kan bli svårt att skapa en försäkringsanordning som på ett tillfredsställande sätt omfattar alla katastrofsituationer som kan uppstå. Det är de frågorna som jag har tagit upp i den här motionen, och det är de som måste lösas. Till sist förutsätter utskottet dock att regeringen i händelse av katastrof tillämpar samma praxis som tidigare. Det är en lösning som går bra om det blir små skador, men det är ingen lösning om det skulle bli mycket omfattande skador. Då får de enskilda sitta emellan. Det har hänt förr. Senast gällde detta vid översvämningarna 1959, då en hel del enskilda fick sitta emellan ganska ordentligt. Vad man eventuellt här kan hoppas på är väl den passus där utskottet säger att det ”förutsätter att vattenlagsutredningen i sitt fortsatta utredningsarbete kommer att överväga om förbättringar härvidlag är påkallade”. Jag för min del vill säga att de är påkallade. Herr talman! Jag skall inte framställa något yrkande. Jag hoppas dock att den här motionen så till vida fyllt sin uppgift att man från regeringshåll gör allt som går för att säkerställa den enskildes rätt i händelse av katastrof och framför allt att man fortsätter arbetet på att lösa de här frågorna. De är ingalunda lösta ännu.

Herr talman! Bakgrunden till den motion som herr Jonasson har avgett och som han just nu har redogjort för är den katastrof som inträffade i Sysslebäck i Värmland den 21 juli förra året, varvid en människa omkom och materiella skador vållades för omkring 2 miljoner kronor. Det i motionen framställda kravet på utredning angående garantier som tryggar ersättning vid katastrofskador av den här typen har ett enigt lagutskott avvisat. Utskottet har dock sett med stort allvar på det som inträffade i samband med Sysslebäckskatastrofen och hänvisar i sin skrivning till de föredömligt snabba åtgärder som regeringen vidtog för att reparera och ekonomiskt reglera uppkomna skador. När nu utskottets ledamöter avvisar det krav på en utredning som ställts i motionen, ser jag även detta som ett uttryck för att man i utskottet förlitar sig på regeringens initiativförmåga och handlingskraft. Utskottet är därmed enigt med statsrådet Lundkvist, som i ett interpellationssvar den 10 december 1973 framhöll att det inte går att i förväg generellt fastställa bestämmelser för hur man skall klara alla katastrofsituationer. Man får göra precis som i fallet Sysslebäck, nämligen handla från fall till fall. Detta förutsätter då att det finns handlingskraft hos de personer som har ätt fatta de snabba beslut som krävs i en dylik situation. I det här aktuella fallet gjorde också vår värderade landshövding Rolf Edberg en berömvärd insats, vilket bör framhållas i sammanhanget. Utskottet har med sin skrivning visat att man hyser detta förtroende för regeringen, och det tycker jag är tacknämligt.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

Herr talman! Lagutskottet har vid sin behandling av herr Jonassons motion tagit mycket seriöst på det problem som han tar upp. Det är ett väsentligt trygghetskrav att en skadelidande hålls skadeslös vid den typ av katastrofskador som det var fråga om i det här aktuella fallet, nämligen översvämningen i Sysslebäck i Värmland förra sommaren. Detta kan dock, enligt vad utskottet har erfarit, inte garanteras genom skadeståndsregler, eftersom de skadeståndsbelopp, som härvidlag blir aktuella, i allmänhet avsevärt överstiger vad som ligger inom den åndsskyldiges ekonomiska förmåga. Inte heller torde frågan gå att lösa försäkringsvägen. Det måste alltså bli samhället, staten, som liksom i Sysslebäcksfallet träder in och blir garant. Jag kan här bara kort och gott instämma i vad herr Olsson i Edane sade nyss i denna fråga. Jag finner det angeläget att till protokollet få antecknat att samtliga ersättningsanspråk som framställts i Sysslebäcksfallet har tillgodosetts, såväl i fråga om de större konkreta skadefallen som i fråga om de blygsammare skador som uppstått som en indirekt följd av översvämningen. Jag vill också erinra om att det i jordbrukshuvudtiteln i år finns upptaget ett reservationsanslag på 1 miljon kronor för att reglera sådana här skador. Utskottet förutsätter, som både herr Jonasson och herr Olsson i Edane här tidigare har sagt och som vi framhåller i betänkandet, att de åtgärder som Kungl. Maj:t vidtog i Sysslebäcksfallet kommer att tillämpas i andra motsvarande fall.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
Herr talman! Herr Olsson i Edane, fru Nilsson i Sunne och jag är väl överens i den här frågan. Herr Olsson citerade vad statsrådet Lundkvist sagt, att det är inte så lätt att förutse hur man skall lösa dessa frågor, och fru Nilsson var inne på att staten har klarat av det här. Jag tror det är riktigt — jag har inte hört något annat. Men den här miljonen som är upptagen för att reglera sådana här skador kan bli en droppe i havet, skulle jag vilja säga, vid en omfattande katastrof. Jag är bara rädd för att de enskilda vid en stor katastrof skall ställas inför att klara av mer än de kanske orkar. Jag är tacksam och glad om de inte behöver göra det; om vi är överens om att följa principen att hela skadan skall ersättas, så kan jag vara nöjd. Det är bra om sådana här frågor får bli klarlagda.
Herr talman! Till vad herr Jonasson senast sade vill jag bara foga att i det aktuella fallet under 1973 fanns det inga som helst medel anvisade, utan här var det regeringens snabba ingripande, i gott samarbete med länsmyndigheterna, som gjorde att man kunde klara situationen. Man fick en sluträkning som lydde på i runt tal 2 miljoner kronor. Det fanns inga pengar, utan man gick in för att klara alla de skaderegleringar som erfordrades. Det visar att finns det handlingskraft går det också att få fram pengar.
Herr talman! Jag finner det angeläget understryka, med anledning av den oro som herr Jonasson hyser beträffande eventuella stora katastrofer, att enligt lagutskottets mening skall det som vi uttalat vara tillämpligt även i sådana sammanhang. Det är tillfredsställande att kunna konstatera att herr Olsson därvidlag tog med inte bara den förutvarande och den nuvarande föredömliga regeringen utan även kommande regeringar.

Herr talman! Socialförsäkringsutskottets betänkande nr 16 avser bl.a. frågor om ersättning till patienter som av läkare remitterats till Doctors of Chiropractic för vård och behandling. Frågan är inte ny här i riksdagen, vilket också framgår av utskottets betänkande. I motionen 1974:1003 av herr Bengtsson i Göteborg m.fl. lämnas en ingående och, vill jag säga, både intressant och värdefull information om vad frågan gäller. Den nämnda motionen avser utredning och åtgärder för legitimation av Doctors of Chiropractic. Motionen i den delen kommer att behandlas under höstriksdagen — den faller ju inom socialutskottets arbetsområde. Utskottet har skrivit välvilligt om motionen och säger att man inte vill förneka att kiropraktisk behandling, rätt utförd, är av värde och betydelse för vederbörande patienter. Vidare skriver utskottet: ”Utvecklingen i flera andra länder syns också ha gått mot ett ökat erkännande av värdet av kiropraktisk behandling, vilket får antas främst ha sin grund i den relativt omfattande medicinska utbildning som Doctors of Chiropractic erhåller. Utskottet kan ansluta sig till syftet med motionen. Det finns enligt utskottets mening skäl som talar för att man även i Sverige ger ökat erkännande åt den åv motionärerna åsyftade gruppen kiropraktorer.” Vilken är då den åsyftade gruppen kiropraktorer som motionärerna och vi reservanter åsyftar? Svaret kan bli kort. Det är Doctors of Chiropractic, av vilka det finns ett 20-tal i Sverige i dag. De har fått sin utbildning i USA, i Canada eller i England, en utbildning med studentexamen som grund och som omfattar fyra fem års medicinsk utbildning i specialiteter rörande funktionen i leder och kotor samt störningar i deras funktion. Den som har haft eller har ”ont i ryggen” — kanske som följd av kotförskjutningar på grund av tungt arbete — vet vad frågan gäller. Jag är inte utan egen erfarenhet av vilka bekymmer en värkande dålig rygg ger och vad en sakkunnig behandling kan betyda för att lindra och rätta till uppkomna skador. Jag tror också att det finns många i denna kammare som kan vitsorda värdet av dessa kiropraktorers insatser. Låt mig alltså betona att det här gäller den medicinskt välutbildade gruppen Doctors of Chiropractic, som är specialister på behandling av ryggradens och bäckenets funktion och mekanik. Som jag tidigare sade finns det i dag ett 20-tal av dessa väl utbildade specialister här i Sverige. För det andra säger vi i reservationen att ersättning för denna form av behandling hos dessa specialister bör utgå när vederbörande patient remitterats dit av läkare. Vi tror att ett samarbete mellan våra legitimerade läkare och Doctors of Chiropractic är till gagn för den vårdbehövande patienten. Då får man också en dubbel garanti för kvalitet på den behandling varom det här är fråga. Att vi stannat inför detta förslag i dag beror på att frågan om legitimation av Doctors of Chiropractic som jag tidigare nämnde kommer att prövas sedermera. Men vi hävdar att den dellösning som vi föreslår är av sådant värde för den vårdbehövande patienten att ersättning bör utgå från den allmänna försäkringen för denna medicinska behandling. För det tredje har en rad länder erkänt och legitimerat dessa Doctors of Chiropractic. Jag kan här nämna USA och Canada, Schweiz, Sydafrika och delar av Australien och Nya Zeeland. Hösten 1973 hade jag tillfälle att besöka Nya Zeeland och blev då informerad om hur dessa Doctors of Chiropractic där arbetade. Den man som jag sammanträffade med talade om att man hade ett nära samarbete mellan dessa Doctors of Chiropractic och läkarna på sjukhuset. Det är att hoppas att vi också här i Sverige, trots medicinalstyrelsens och numera socialstyrelsens motstånd skall kunna finna vägar för legitimation av denna form av medicinska insatser. Till den frågan får vi emellertid återkomma, som jag tidigare sade. Vad vi reservanter föreslår är att efter remiss av läkare till Doctors of Chiropractic vederbörande patient skall erhålla ersättning för denna behandling genom den allmänna försäkringen. Til syvende og sidst gäller den här förbättrade möjligheter till vård åt alla de människor som i ett tungt arbete och på annat sätt, t.ex. genom skador av olika slag, har ryggoch ledbesvär, muskelskador osv. Det gäller hur de skall kunna få sakkunnig hjälp och ersättning för denna sakkunniga hjälp. I reservationen till utskottets betänkande hemställer vi ”att riksdagen med bifall till motionen 1974:989 hos Kungl. Maj:t begär förslag till innevarande års riksdag om sådan ändring av lagen om allmän försäkring att ersättning vid konsultation och behandling hos Doctors of Chiropractic kan ersättas enligt denna lag.” Herr talman! Med denna korta motivering ber jag att få yrka bifall till den reservation som fogats till socialförsäkringsutskottets betänkande nr 16.

Herr talman! Till utskottets betänkande har fogats en reservation i vilken man begär förslag till innevarande års riksdag om sådan ändring av lagen om allmän försäkring att ersättning vid konsultation och behandling hos Doctors of Chiropractic kan erhållas. Reservationen är grundad på den motion som herr Carlsson i Vikmanshyttan mycket grundligt redogjort för, motionen 1003, där motionärerna utöver det redan citerade yrkandet ock täller ett yrkande om utredning och åtgärder för legitimation av Doctors of Chiropractic. Detta yrkande skall, som herr Carlsson sade, behandlas av socialutskottet under höstsessionen. Det förefaller därför utskottet något egendomligt att man begär att ersättning skall utgå från den allmänna försäkringen innan yrkandet om utredning och åtgärder för legitimation har behandlats av socialutskottet och riksdagen fattat beslut i den frågan. Utskottet har klart uttalat att det finns skäl som talar för att man även i Sverige ger ökat erkännande till Doctors of Chiropractic, en grupp som har fyra fem års utbildning. Men det är inte det frågan gäller. När man utvidgar rätten till ersättning för vård eller behandling från sjukförsäkringen är det av största vikt, inte minst för patientens rättssäkerhet, att ansvarsförhållandena och möjligheterna till offentlig kontroll är tillfreds ställande klarlagda. Detta är ännu inte fallet. Det är förvånansvärt att reservanterna anser sig kunna ta ansvar för förslaget om att ersättning skall utgå innan dessa avgörande frågor har lösts. Utskottsmajoriteten menar att även reservanterna borde känna sitt ansvar för att vårdgivaren skall vara underkastad någon form av tillsyn av offentlig myndighet. Vi anser att reservanterna begår en orätt mot sjuka människor när de i reservationen skriver att utredningsarbetet beträffande tillsynsoch ansvarsfrågorna inom hälsooch sjukvården inte bör avvaktas. Det är enligt utskottsmajoriteten vår skyldighet att avvakta en lösning av dessa utomordentligt viktiga frågor innan beslut fattas i Herr talman! Med det anförda ber jag att få yrka bifall till socialförsäkringsutskottets hemställan i betänkande nr 16.

Herr talman! Låt mig först erinra fru Håvik om att dagens diskussion gäller två saker.

Man måste ha klart för sig vad våra yrkanden och framställningar i detta sammanhang innebär. När det här talas om det medicinska ansvaret vill jag säga att man i en rad andra länder — där man ligger minst lika långt framme och i en del fall längre framme på det medicinska området än vi gör här i landet — har vågat införa legitimation. Vi har stannat för att man skall ge möjlighet till behandling i samråd och samverkan med läkare. Vi har alltså inte gått så långt som man gjort i de länder där man givit legitimation till dessa Doctors of Chiropractic. Vi har stannat en bit på vägen i avvaktan på den utredning man vet kommer att göras genom socialstyrelsen. Får jag till slut säga till fru Håvik att vår reservation grundar sig på att det finns både ett stort antal människor som i dag har erfarenhet av värdet av den här vården, och ett stort antal människor som behöver den. Vi vet att de kan få tillfredsställande vård, och då är det också angeläget och riktigt att ge ersättning från den allmänna försäkringen för en sådan här vårdinsats. Jag tror, fru Håvik, att vi skall vara försiktiga och inte driva det hela så långt att byråkratin får gå före den vårdbehövande människan. Låt oss i stället, med de garantier som i reservationen föreslås att man skall ge — genom samverkan med läkare och sjukhus —, se till att ge människorna en tillräcklig vård. Jag tror att det är angelägnare än att fullt ut följa den byråkratiska ordning som fru Håvik tydligen vill värna om.

Herr talman! Jag har inte i mitt första inlägg på något sätt ifrågasatt värdet av de insatser som Doctors of Chiropractic kan göra. Den sidan framgår klart av utskottets betänkande. Vad jag däremot funnit anmärkningsvärt är tillvägagångssättet: först begär man att ersättning skall utgå från den allmänna försäkringen, därefter skall legitimationen komma. Jag anser att patienterna ur rättssäkerhetssynpunkt har anledning kräva att insynsfrågorna — den offentliga kontrollen — är tillfredsställande lösta innan man beslutar att ersättning skall utgå. Det är gången av ärendet, herr Carlsson i Vikmanshyttan, som utskottet har vänt sig mot. Reservanterna anser att det är tillfredsställande om läkare remitterar till kiropraktor. Det har inte framgått av reservationen om läkaren skall vara allmänpraktiker eller ortoped, men jag utgår från att herr Carlsson menar att det bör vara en ortoped som remitterar. Det framgår inte heller klart om remissen skall avse en namngiven kiropraktor. Det finns också kiropraktorer som har en dålig utbildning på ett år eller kanske ännu mindre. Människor kan komma fel om de inte får namnet på den de skall gå till. Jag tillåter mig att tvivla på att våra ortopeder i någon större utsträckning i dag skulle remittera till namngiven Doctor of Chiropractic innan frågorna om legitimation och ansvar är lösta.

Herr talman! Om fru Håvik läser reservationen och om hon lyssnat till mitt anförande finner hon att det därav framgår klart att det gäller Doctors of Chiropractic, dessa som vi har ett tjugotal av i landet, som har en grundlig medicinsk utbildning och som är erkända i en rad länder i världen för sina medicinska insatser. Det framgår dessutom klart att vi har sagt att läkare skall remittera till dessa Doctors of Chiropractic, vilket innebär ytterligare garanti för kvalitet på arbetsinsatserna. Allt detta framgår av reservationen och av vad jag sagt här. Fru Håvik skall inte försöka göra större svårigheter i denna fråga än det verkligen finns. Låt mig sedan säga att vi hemställer om förslag till innevarande års höstriksdag till regler i detta avseende för att då kunna få ett riksdagsbeslut 'om vilka läkare det skulle gälla etc.

Herr talman! Alldeles självklart kan jag instämma i vad herr Carlsson i Vikmanshyttan sade i slutet av sitt anförande, då han förutsatte att man under höstsessionen skall lösa de frågor som gäller legitimation och förfaringssättet i samband därmed. Det är uppenbart att så skall ske, och att då i förväg diskutera ersättningen från försäkringskassan innan dessa frågor är lösta anser jag vara fel. Då visar man inte det rätta ansvaret från riksdagens sida för vare sig patienterna eller vårdgivarna, Doctors of Chiropractic. De åkommor det här är fråga om kan ju ha väldigt många orsaker. Det behöver inte enbart vara en utsliten rygg eller skador, som herr Carlsson nämnde. Det kan vara sjukdomstillstånd grundade på infektioner, det kan vara reumatiska sjukdomar och neurologiska sjukdomar som måste diagnostiseras mycket noga. Annars kan denna behandling göra större skada än nytta. Och det är där vi har vårt ansvar. Därför vill jag upprepa frågan: Kan vilken allmänpraktiker som helst remittera, eller menar herr Carlsson att det i sådana fall bör vara en ortoped? Jag har lyssnat på herr Carlsson, jag tror att utskottet mycket seriöst har behandlat denna fråga och jag vill än en gång betona att vi vänder oss inte emot den utbildning som Doctors of Chiropractic har. Vi ifrågasätter inte heller att de i många fall har gjort utomordentlig nytta. Men vi ställer oss tveksamma och undrande till gången av ärendet.
Herr talman! Låt mig kortfattat få svara fru Håvik. Det är två frågor det gäller. För det första är det frågan om en allmän legitimation för Doctors of Chiropractic. Det ärendet ligger hos socialutskottet och kommer att prövas i vanlig ordning. För det andra är det frågan om ersättning från den allmänna försäkringen för vårdinsatser som skall ske i samråd mellan läkare och Doctors of Chiropractic. Det är den delen vi diskuterar nu, och där har vi hemställt om förslag från Kungl. Maj:t till höstriksdagen. Jag förutsätter att Kungl. Maj:t i ett sådant förslag också kommer att ge anvisningar om vilka läkare som får remittera och att de därvid skall hänvisa till de tjugo väl utbildade Doctors of Chiropractic som för närvarande finns här i landet. Det har inte varit tal om att några andra än medicinskt välutbildade och kunniga personer skall få göra insatser av detta slag för vilka man skulle erhålla ersättning från den allmänna försäkringskassan. Det finns en grupp som kallar sig kiropraktor. De har ettårig utbildning och vill göra gällande att de kan de här sakerna. Den gruppen lämnar vi helt utanför och håller oss till dem som har en ordentlig utbildning. Det är deras medicinska insatser som både de hjälpbehövande människorna och vi är ute efter.
Herr talman! Jag är, herr Carlsson i Vikmanshyttan, helt klar över att vi diskuterar två frågor här: dels den frågan som skall behandlas av höstriksdagen och som gäller legitimation av Doctors of Chiropractic, dels frågan huruvida ersättning skall utgå från den allmänna försäkringen. Nu säger herr Carlsson som svar på min fråga om det skall vara allmänpraktiker eller ortoped som utfärdar remiss, att det kan vi komma fram till i höst när vi diskuterar frågan om legitimation. Då väntar han ett förslag om vilka läkare som skall ha befogenhet att utfärda remisser. Det hoppas jag också att vi får. Men jag finner det då ännu mera anmärkningsvärt att man innan dess skall besluta om att ersättning kan utgå. Nog borde den saken komma efter frågan om ett eventuellt utfärdande av legitimation eller direkt i samband med den diskussionen.
Herr talman! Jag konstaterar fortfarande att fru Håvik inte har uppfattat vad vi menar med reservationen. Om det är vårt fel som har skrivit reservationen eller någon annans fel kan jag inte bedöma. Men jag tror ändå att kammaren har uppfattat vad vi syftar till. Det är två frågor som vi diskuterar.
Herr talman! Jag skall inte ta upp frågan om vem som har missuppfattat vem eller vem som har bedömt frågan på rätt sätt. Jag vill endast konstatera att utskottsmajoriteten har sett till människornas rättssäkerhet och till möjligheterna till insyn och kontroll. De krav som vi ställer på sjukvården över huvud taget måste vi ställa även här.
Herr talman! Till det senaste skall jag bara säga att ansvaret för människornas sjukvård och deras rättsskydd i samband därmed känner vi reservanter inte mindre för. Mina många år i Landstingsförbundets styrelse har lärt mig att vi behöver ta till vara alla de medicinska resurser som finns för att kunna ge allmänheten den vård man behöver. Då måste vi också utnyttja den grupp av specialister som vi här diskuterar.
Herr talman! Utan att kunna åberopa någon lång erfarenhet från Landstingsförbundet vill jag ändå slå fast att vi inte kan utnyttja resurser, innan vi har kontrollerat att dessa resurser fyller de krav som bör ställas från både vårdgivarens och patientens synpunkt.

Herr talman! I reservationen 1 till skatteutskottets betänkande nr 17 behandlas frågan om de statsanställdas livräntor och i reservationen 2 frågan om de statsanställdas pensioner. Det gäller särskilt bestämmelserna för samordning mellan de statsanställdas pensioner och våra socialförsäkringar, i första hand folkpensionen, ATP och pensionstillskotten. I fjol plågade jag kammarens ledamöter med ett långt och ingående anförande om de här mycket komplicerade bestämmelserna, och därför skall jag i år fatta mig mycket kort. För att undvika missförstånd skall jag redan från början erkänna att jag anser att statspensionen i och för sig är ganska hygglig. Utskottet konstaterar också att statspensionärernas pensioner ofta är bättre än pensionen från ATP, och det är en sanning. Det beror på att statspensionärerna får inte mindre än 65 procent i pension, och de får 65 procent på slutlönen, vilken ofta är den högsta. Det finns heller inget tak, utan de får faktiskt 65 procent i varje fall ända upp till lönegrad C 2. Jag har ingen lönetabell med mig, men jag förmodar att den lönegraden motsvarar 80 000 å 90 000 kronor om året. Från ATP får man som bekant bara 60 procent i pension, inte på slutlönen utan på lönen under de 15 bästa åren, och pensionen kan alltså utgå på ett lägre belopp än slutlönen. Dessutom är den pensionsgrundande inkomsten begränsad till sju och en halv gånger basbeloppet. Det gör att ATP-pensionärerna får räkna pension bara på ca 60 000 kronor. Härigenom får statspensionärerna ofta en bättre pension än den som utfaller från ATP. Nu beror det inte så mycket på att statspensionen är ovanligt bra, utan det beror snarare på att ATP inte är så bra som den borde vara. Jag tycker faktiskt, herr talman, att det är ganska egendomligt att vi, när vi har ett så oerhört stort överuttag i avgifter till ATP-systemet, ändå bara ger pension med 60 procent på högst 60 000 kronor. Jämförelsen utfaller alltså till statspensionärernas fördel, men det beror som sagt på att ATP-pensionen enligt mitt sätt att se inte ger särskilt mycket med hänsyn till de stora avgifter vi betalar. Pensionen är alltså hygglig, men problem uppstår när statspensionärerna drabbas av samordningsbestämmelserna. Statspensionen är faktiskt bara en kompletteringspension, en komplettering till socialförsäkringarna, till den pension som utbetalas från folkpensionen, från pensionstillskotten och från ATP. Socialförsäkringarna ligger alltså så att säga i botten. Sedan kompletteras de med en statspension i de fall den blir högre än beloppen från socialförsäkringssidan. Såsom kammarens ledamöter väl känner till är socialförsäkringarna indexreglerade, vilket betyder att varje år, när socialförsäkringarna räknas upp, blir avdraget på statspensionen större. Statspensionärerna skulle förlora dessa indextillägg, om man inte varje år förhandlade om ett visst tillägg, vilket man gör sedan 1965. Förhandlingar förs så att statspensionärerna får en kompensation för indexuppräkningen på socialsidan. De går alltså inte miste om den. Vad man inte förhandlar om är ATP. Om en statspensionär har sidoinkomster, som det betalas avgift för, som pensionären får betala skatt för, som verkar reducerande på bostadsbidraget för den statsanställde osv., ger dessa sidoinkomster ATP-pension, men den avräknas från statspensionen. Det är närmast det problemet som reservanterna har tagit upp. På s. 2 i utskottets betänkande framgår att det förhåller sig så.

Man förhandlar alltså inte om sidoinkomsterna, som skulle kunna ge ATP-pension, utan reduceringar sker automatiskt. Statspensionärerna går därmed miste om en högre pension. Vi tycker att detta inte är bra. Det borde ligga i statens intresse såsom arbetsgivare att på något sätt försöka lösa detta problem vid de förhandlingar som ju förekommer. Med detta, herr talman, yrkar jag bifall till reservationen 2. När det gäller reservationen 1 kan jag bara konstatera att de livräntor som staten betalar till sina anställda eller deras efterlevande är indexreglerade fr.o.m. den 1 januari 1974. Det är alltså inget problem i framtiden. Livräntorna kommer att följa basbeloppet och uppräknas automatiskt. Men så finns en del gamla livräntor kvar, som inte uppräknas och som över huvud taget aldrig har uppräknats. Jag har, herr talman, ett autentiskt fall rörande en änka, som 1957 fick 300 kronor i månaden i livränta. Hon lever under små omständigheter. Beloppet 300 kronor är oförändrat än i dag. Jag anser att det är orimligt att inte kunna räkna upp de gamla livräntorna, i synnerhet som det generellt införs automatisk indexreglering från 1974 på alla andra livräntor. Staten borde vid lämpligt tillfälle ta upp det här problemet och försöka åstadkomma en lösning på det. Med det anförda, herr talman, ber jag alltså att få yrka bifall till reservationerna 1 och 2.

Herr talman! Som framgår av reservationen 2 och som herr Ringaby delvis har framhållit, är det statliga pensionssystemet ett s.k. bruttopensionssystem. Innebörden av ett sådant system är att arbetsgivaren i princip garanterar att pensionstagaren skall inklusive utgående socialförsäkringsförmåner erhålla en på förhand bestämd total pensionsnivå. Arbetsgivarens garanti innebär att arbetsgivaren svarar för att tid efter annan utge det personalpensionsbelopp som erfordras för att pensionen skall nå upp till den garanterade totalnivån. Minskar socialförsäkringsbeloppet — så kan ju ske t.ex. om pensionstagaren i fråga om folkpension övergår från ensamståendebelopp till äktamakebelopp — måste arbetsgivaren öka personalpensionsandelen, som det heter, för att hålla den garanterade nivån. Och om socialförsäkringsbeloppet ökar — exempelvis genom förändringar av basbeloppet, vilket herr Ringaby var inne på, eller genom beslut om standardtillägg — minskar arbetsgivarens personalpensionsandel i motsvarande mån. Det är detta system som herr Ringaby finner stötande och orättvist. Nu är jag inte riktigt säker på vad herr Ringaby menar. Anser han att en statspensionär skall få del av både den standardökning som sker inom 81 socialförsäkringarnas ram och den standardstegring som tillkommer pensionstagaren genom en förhandlingsöverenskommelse som träffas på pensionsområdet i samband med löneförhandlingarna? I praktiken går det ju till på det sättet att såväl de statliga som de kommunala pensionsbestämmelserna utformas på grundval av förhandlingsöverenskommelser med de anställdas huvudorganisationer. Det går väl knappast, som herr Ringaby nu tycks önska, att så att säga plocka russinen ur kakan. Man kan inte ur sammanhanget rycka loss en i bruttosystemet ingående princip för att ändra dess verkan i ett visst fall, där systemet enligt herr Ringaby anses fungera otillfredsställande, men ändå behålla bruttosystemet i övrigt för att därigenom bevara dess fördelar. Liksom anställningsvillkor i allmänhet måste överenskomna pensionsvillkor bedömas i sin helhet. Det förtjänar också framhållas att det statliga pensionssystemet väl mäter sig med de pensionsvillkor som i form av ITP eller STP gäller för den enskilda arbetsmarknaden. Att det statliga pensionssystemet är ganska bra är väl också anledningen till att de offentliganställdas huvudorganisationer i varje fall hittills saknat intresse för övergång till ett nettopensionssystem av den typ som gäller för privattjänstemännen. Nu säger herr Ringaby att man förhandlar ju inte om ATP-andelen, och det är alldeles riktigt. Jag har en känsla av att herr Ringaby tycker att de statliga tjänstemännens förhandlare har missat vissa detaljer när det gäller samordningen. Jag tror inte att det är på det sättet. Personalorganisationernas förhandlare känner till alla detaljer i det här systemet. De missar inte någonting som de tycker är värdefullt, framför allt inte därför att det inte gäller alla medlemmar. Det är väl så att dessa förhandlare i motsats till herr Ringaby ser uppgörelsen som en helhet. Med andra ord man tar det onda med det goda. Jag tror att det skulle se ganska egendomligt ut om riksdagen började syna alla de avtal som upprättas mellan parterna på arbetsmarknaden. Om man skulle gå in i alla dessa avtal skulle man hitta vissa detaljer som man kanske inte tycker vore så bra men som ändå parterna, genom att de har sett till helheten, har godtagit. Riksdagen skulle komma i ett absolut orimligt förhållande som den bör betacka sig för. När det gäller pensionssystemet har förhandlarna lyckats ganska bra. Jag har här det avtal som är upprättat. De har lyckats förhandla sig till 7 procents förhöjning av pensionerna, dock lägst med 140 kronor vid hel egenpension och med lägst 70 kronor vid hel familjepension. Pensioner som utgår enligt bestämmelser som gällt före den 1 juli 1959 höjs dessutom — för såväl egenpension som familjepension — med 45 kronor. Jag tycker det är en ganska hygglig uppgörelse. Man har vidare förbundit sig att fortsätta förhandla om värdesäkring av pensionerna liksom i fråga om livräntorna. De senare är ju, som herr Ringaby påpekade, numera värdesäkrade genom att de är knutna till basbeloppet. Man förhandlar också om själva livräntorna. Jag tror inte heller att det i den delen finns anledning för riksdagen att ta några initiativ. Herr Ringaby har också talat om disproportion eller bristande överensstämmelse mellan avgifter och utgående pensioner. Det är helt naturligt att så måste bli förhållandet enligt det system som råder inom ATP. Avgifterna betalas ju med viss procent av arbetsgivarnas lönesumma, medan pensionerna utgår individuellt beroende på den pensionspoäng som vederbörande har intjänat, eller om man så vill beroende på den pensionsgrundande lön som vederbörande har haft. Pensionen utgår alltså oavsett om det har betalats in avgifter eller inte, när man har uppnått pensionspoäng. Det finns alltså inget direkt samband mellan avgifter och pensioner. Herr talman! Jag kan i likhet med herr Ringaby säga att vi diskuterade samma slags motioner förra året. Jag behöver kanske därför inte heller utveckla detta närmare. Jag vill bara, herr talman, tillägga att de nackdelar med samordningstekniken i det statliga pensionssystemet som herr Ringaby påtalat kan undanröjas bara genom övergång till ett nettopensionssystem. Men som jag sagt saknar personalorganisationerna intresse för att övergå till ett sådant system. Jag vet att personalorganisationerna ägnar dessa frågor mycket stort intresse vid sina förhandlingar med sin motpart, och jag är övertygad om att de kommer att göra det i fortsättningen och att de kommer att se till att pensionärerna får sin del av det befintliga förhandlingsutrymmet. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till vad utskottet har hemställt.
Herr talman! Bruttosystemet innebär att de statsanställda alltid är garanterade förmånerna från socialförsäkringarna. Det är en trygghetsfaktor. I de flesta fall medför detta inget problem för de statsanställda. Problemen uppstår när man har en sidoinkomst. Jag har inte använt så starka ord som att systemet skulle vara stötande — eller hur herr Fredriksson nu uttryckte det — utan jag har enbart tagit upp det speciella problemet med sidoinkomster i ATP-sammanhang, och det är faktiskt en lagstiftningsfråga. Det har också betydelse t.ex. i samband med standarduppräkning av folkpensionen. Sådana standardhöjningar avräknas nämligen mot statspensionen. I vissa fall kan statsanställda då gå miste om en sådan standarduppräkning. Vad de är garanterade är ett inflationsskydd. För detta ändamål förhandlar man sig fram till ett tillägg på statspensionen, som motsvarar uppräkningen av de indexreglerade socialförsäkringarna. I det avseendet har man alltså en garanti. För standardlyft och för sidoinkomster har man dock inte alltid samma garanti. Det är det lilla missförhållandet jag har vänt mig emot. Jag är inte så säker som herr Fredriksson på att det bör vara en disproportion mellan ATP-avgifter och ATP-pension, utan jag vill säga som centerledaren herr Fälldin gjorde i valrörelsen, att man skall ha ATP-pension för alla de ATP-avgifter man betalar in. Det är väl också naturligt: betalar man ATP-avgift, skall det även utgå en ATP-pension, om man uppfyller övriga krav för en sådan. När inkomsten överstiger basbeloppet och man uppfyller övriga villkor för ATP-pension bör man också ha en sådan. ATP-pensionen reduceras dock automatiskt mot statspensionen och får då inte fullt genomslag. Det är vid sidan av de gamla livräntorna detta problem som vi har tagit upp. Herr talman! Jag vidhåller mitt yrkande.

Herr talman! Jag känner till att herr Ringaby och jag har olika uppfattningar beträffande samstämmigheten mellan inbetalda avgifter och utbetalda pensioner. Jag förstår att herr Ringaby ännu inte till fullo har kunnat acceptera det ATP-system som han en gång i tiden röstade emot. Jag vill nu endast, herr talman, med anledning av att herr Ringaby kräver att regeringen i lämpligt sammanhang skall ta upp de här frågorna, tillägga att pensionsåldersk ommittén faktiskt har gått in på detta problem. Kommittén pekar på att personalorganisationerna har träffat avtal på arbetsmarknaden och att ändringar i dessa anordningar inte kan ske genom lagstiftningsåtgärder. Kommittén har tagit upp dessa problem i samband med att den föreslagit en sänkning av pensionsåldern. Kommittén menar därför att det inte kan ankomma på den att föreslå några ändringar i samband med de regler för samordning med den allmänna pensioneringen som blir erforderliga vid en sänkning av den allmänna pensionsåldern. Det synes emellertid uppenbart att de avtalsslutande parterna på arbetsmarknaden kommer att få anledning att förhandla om och ta ställning till de betydande förändringar i personalpensionsordningarna som den föreslagna sänkningen av den allmänna pensionsåldern medför. I samband därmed har man möjligheter att ta upp just det samordningsproblem som herr Ringaby har talat om. Vidare är avtalsverket part i dessa förhandlingar, och det avtal som man kommer fram till skall också granskas av riksdagens lönedelegation. Riksdagen saknar alltså inte inflytande på dessa frågor. Herr talman! Liksom herr Ringaby vidhåller jag mitt yrkande.
Herr talman! Jag vet att det är avtalsverket som förhandlar, men staten är ju part i målet som arbetsgivare, och av den anledningen har jag tyckt att staten skall aktualisera frågan. Det är ju ingen omöjlighet. Vad man än tycker om ATP-systemet, herr Fredriksson, så fulländat är det inte att man inte kan göra någon liten förbättring av det. Det är just det som det är fråga om här.
Herr talman! Ingenting är fullkomligt här i världen, inte heller ATP-systemet, trots att jag betraktar det som ett mycket bra pensionssystem. Säkerligen kan också det göras bättre, men jag tror inte att det skall ske på det sätt som herr Ringaby föreslår, dvs. genom att riksdagen skall ta ställning till avtal som träffats mellan arbetsmarknadens parter. Vi brukar ha den principen att på de områden där parterna träffar avtal går vi inte in med lagstiftning. Det är intressant att herr Ringaby just i den här frågan tycks ha en annan uppfattning.
Herr talman! Jag har inte sagt att vi skall gå in med lagstiftning på avtalsfronten, utan jag har rekommenderat att staten som arbetsgivare tar upp problemet vid förhandlingar. Men själva ATP-frågan är en lagstift Nr 60
Herr talman! Jag tror att det är onödigt att riksdagen skall ge Samordning mellan pekpinnar åt de avtalslutande parterna. Säkerligen är de kompetenta att socialförsäkringen klara de här problemen själva.

Herr talman! Så sent som vid sista arbetsplenum före påskuppehållet behandlades en vpk-motion om barnstugepraktikanternas ekonomiska situation under den tid de fullgör sin för utbildningen erforderliga förpraktik. Det finns ingen anledning att upprepa vad som sades till den motionen. Jag vill bara påpeka att samma motivering gäller för vpk:s ställningstagande till motionen 108, som behandlas i dag och som är undertecknad av sex socialdemokrater med herr Wikner som första namn. Skillnaden är att den motion som behandlas vid detta ärende omfattar samtliga praktikanter i fråga om vilka förpraktik krävs för en utbildning. Det gör inte problemet mindre. En lösning av frågan om ersättning under praktiktiden blir enligt vår mening ännu mera aktuell ju fler som drabbas av den godtycklighet som i dag råder i kommunerna. Men en sak, herr talman, vill jag ändå upprepa av vad jag förut sagt i denna fråga. Eleverna inom de yrkesområden som nämns i betänkandet är inte nöjda med den lösning utskottets majoritet föreslår — att man mer eller mindre skall avveckla praktiken genom att den integreras i studiegången och fullgörs under den tid då eleven är inskriven vid läroanstalten. Det är just att praktiken görs före inskrivningen till utbildning som man tycker är meningsfullt. Frågan om arbetslivserfarenhet diskuteras ofta och anses viktig ur flera synpunkter, inte minst därför att sådan erfarenhet ger en inblick i det yrke man tänker välja. Här handlar man nu tvärtom, då man vill ta bort möjligheten till inblick för nämnda grupper. Herr talman! I konsekvens med vad vi förut anfört i denna fråga yrkar jag bifall till reservationen 1 av herr Olsson i Stockholm vid socialförsäkringsutskottets betänkande nr 18.

Herr talman! I detta betänkande från socialförsäkringsutskottet, nr 18, behandlas lärarkandidaternas ekonomiska situation efter den omorganisation av deras praktiktjänstgöring som fjolårets riksdag beslutade om. Tidigare har dessa ämneslärarkandidater haft ett anställningsförhållande och lön för båda de två sista terminerna av utbildningen. Sedan togs lönen bort för den första terminen. Nu skall alltså lönen bort även för den andra terminen, och lärarkandidaterna hänvisas till att ta studiemedel i vanlig ordning i stället för den lön som de uppburit. Man kan konstatera att när den nya praktikterminen började fick lärarkandidaterna redan vid ansökningstillfället, i oktober 1973, mycket bristfälliga och vilseledande informationer om sina ekonomiska villkor under praktikterminen. I bl.a. en PM sades det: De ekonomiska villkoren under praktiktjänstgöring har ännu inte fastställts. Det var alltså i fjol. Senare på året, i december, sades det att lön inte skulle utgå under praktiktjänstgöringen. Och så sent som i slutet av januari 1974 beviljades bara studiemedel för en termin, inte för den andra, vilket visar att inte heller studiemedelsnämnden visste hur det skulle bli med lärarkandidaternas ekonomi under praktiktjänstgöringens andra termin. Man kan också säga att dessa lärarkandidater inte så gärna vill ha de här studiemedlen, som ju ytterligare ökar deras skuldsättning. Och i synnerhet som den sista fasen i utbildningen har en stark karaktär av praktisk tjänstgöring som lärare tycker man kanske att någon form av lön eller utbildningsbidrag borde vara den naturliga finansieringsformen och inte studiemedel. I varje fall gäller det i särskilt hög grad de studerande som gått in i sin utbildning med vetskapen att lön skulle utbetalas under praktiktjänstgöringen. Sedan tar man alltså bort den här lönen utan förvarning och säger att nu får ni ta studiemedel i fortsättningen. I reservationen 2 yrkar vi att en form av arvode skall beviljas som övergångsanordning till denna grupp studerande, som faktiskt har gått in i utbildningen i tron att de skulle få en lön eller ett arvode. Det förefaller vara rimligt att de som nu fullgör sin utbildning får behålla lönen eller någon form av utbildningsbidrag i stället för studiemedel. Det finns, herr talman, också ett särskilt yttrande av fröken Pehrsson och fröken Rogestam, centerpartiet, fogat till utskottsbetänkandet. Centerpartiet har intagit två ståndpunkter här — herr Carlsson i Vikmanshyttan går på utskottsmajoritetens linje, medan fröknarna Pehrsson och Rogestam i princip tycker som vi som står bakom reservationen 2. Jag har inte blivit riktigt klok på detta särskilda yttrande, därför att där säger man exakt detsamma som står i reservationen 2.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

Herr talman! I vad gäller frågan om förpraktikanternas ekonomiska situation, som tas upp i reservationen 1 vilken i sin tur bygger på motionen 108 av herr Wikner m.fl., är det på det sättet att vi går mot en ökad integrering av praktiken i studiegången, så att den fullgörs under den tid eleven är inskriven vid läroanstalt. Krav på obligatorisk förpraktik föreligger i dag endast vid tillträde till utbildning i yrken med hushållsinriktning samt inom vårdoch socialsektorerna. Inom det sistnämnda området förekommer praktiken numera i långt större utsträckning under utbildningstiden än före densamma. Det kan t.ex. nämnas att vid förskollärarutbildningen har kravet på förpraktik inom spädbarnsvården slopats fr.o.m. innevarande års hösttermin. Huruvida även återstående obligatorisk förpraktik — som är 16 veckors institutionspraktik — skall integreras i utbildningen är just nu föremål för utredning inom skolöverstyrelsen. Utskottet har haft att bedöma denna fråga från studiesociala synpunkter, och då har vi ansett att utvecklingen mot en inom utbildningen allt mer integrerad praktik är önskvärd. Utskottsmajoriteten är därför inte beredd att medverka till att studiestöd skall utgå till s.k. förpraktikanter. Det kan för övrigt uppstå stora ekonomiska problem om studiestöd utgår. Vi vet att många av dem som genomgått förpraktik inte blir antagna till den avsedda utbildningen, och dessa skulle då åsamkas en i många fall orimlig skuldsättning om de hade rätt till studielån. Vi finner det därför riktigt att lösa frågan på det sättet att praktiken ingår i utbildningen. Det kan tilläggas att arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen och universitetskanslersäm betet just har tillsatt en arbetsgrupp i avsikt att få en bättre och mer enhetlig utformning av den praktik som finns inbyggd i arbetsmarknadsoch utbildningsväsendet. Arbetsgruppen skall behandla frågor om bl.a. praktikplatser, praktikbehov och praktikens innehåll. Därigenom får vi en samlad översyn av hela praktikfrågan. Utskottsmajoriteten förutsätter att även de av motionärerna aktualiserade problemen tas med vid den översynen. Reservationen 2 gäller det beslut som riksdagen tog i fjol höst rörande en ny praktikorganisation för bl.a. ämneslärarkandidaterna. Det beslutet innebar att i utbildningen ingående praktik, som hittills huvudsakligen fullgjorts genom att lärarkandidaterna har uppehållit lärartjänster, ersätts med praktik som skall fullgöras i lärarlag under behörig lärares ledning. De avlöningsförmåner som tidigare utgått under praktiktjänstgöringen skulle därvid ersättas av studiemedel, och det är just detta reservanterna reagerar emot. Herr Ringaby menade i sitt inlägg att man bör riva upp det beslut som riksdagen fattade i fjol och återgå till det gamla systemet med lön eller arvode till ämneslärarkandidaterna. Det är märkligt att den frågan kommer upp nu igen, för beslutet i fjol fattades i största enighet — man bör kunna kräva större tilltro till fattade beslut. Utskottet anser för sin del att den av förra årets riksdag beslutade omorganisationen av lärarhögskoleutbildningen — vilken för övrigt tillstyrkts av ämneslärarnas fackförbund — innebär väsentliga organisatoriska fördelar. Det har visat sig allt svårare att finna praktiktjänster för lärarkandidaterna genom att tillgången på behöriga lärare ökat avsevärt under senare år. Helt naturligt måste i första hand de färdigutbildade lärarna få göra anspråk på lediga tjänster. Genom omorganisationen har lärartjänster frigjorts, vilket bidrar till minskad arbetslöshet efter fullgjord utbildning. Beträffande de ekonomiska omständigheterna vill jag säga att all utbildning, såväl praktisk som teoretisk, finansieras med studiemedel. Utskottet kan inte finna att det föreligger några som helst skäl för att göra avsteg från den principen och införa utbildningsarvode för ämneslärarkandidaterna. Ämneslärarkandidaterna har hittills varit ekonomiskt gynnade genom att de åtnjutit avlöningsförmåner under en del av utbildningen. Bortfallet av denna förmån innebär inte att kandidaterna kommer i sämre läge än andra studerandegrupper. Framdeles blir praktiken en ren utbildningstermin, och då är det alltså inte rimligt att ge ämneslärarkandidaterna några extra favörer. Inte heller rekryteringsskäl talar för en sådan åtgärd. I diskussionen talas det också om bristande information till lärarkandidaterna om den nya organisationen. Om detta kan man tvista länge, men här vill jag säga att riksdagens beslut i fjol förelåg i mycket god tid innan utbildningen påbörjades innevarande vårtermin. Kandidaterna borde därför ha fått kännedom om nyordningen. I den mån brister i informationen förelegat får väl också de fackliga organisationerna ta på sig ett visst ansvar för det — det bör ligga i deras intresse att hålla sina medlemmar underrättade om större utbildningsmässiga förändringar. Med det här anförda, herr talman, ber jag att få yrka bifall till
Herr talman! Herr Nilsson i Kristianstad var förvånad över att jag skulle vilja riva upp beslutet från i fjol, som han uttryckte sig. Jag hoppas, herr talman, att det klart framgick av mitt lilla inlägg att det inte var fråga om att riva upp några beslut utan snarare om att skapa övergångsbestämmelser för de lärarkandidater som nu är under utbildning. Det är ju inte ovanligt att vi här i kammaren fattar beslut om övergångsbestämmelser på grund av beslut om ändrade regler; man kan inte komma ifrån att det i vissa fall skapar problem när bestämmelserna ändras under pågående utbildning. Vi har bara föreslagit att den kull som just nu håller på och utbildar sig — vad jag har fattat rör det sig om ca 800 lärarkandidater — skulle få behålla någon form av utbildningsbidrag, vilket de trodde att de skulle få när de började sin utbildning. Det är alltså inte fråga om att riva upp något beslut utan om att införa vissa övergångsbestämmelser.

Herr talman! Jag uppfattade herr Ringaby på det sättet att han ville återgå till det gamla systemet med utbildningsarvode. Man har i alla fall talat för detta i utskottet men därefter har det kanhända skett en glidning så till vida att man bara skulle ge den senaste kullen utbildningsarvode. Men nu har riksdagen beslutat om en nyordning, och jag tycker att det är riktigt att den genomförs fullt ut. Utskottsmajoriteten finner inte anledning att införa några speciella bestämmelser för den grupp som senast har startat utbildningen.

Herr talman! Med anledning av att jag har varit med om att väcka motionen 108 ber jag att få säga några ord. Förutsättningen för utbildning till vissa yrken, t.ex. barnsköterska, är att den sökande kan uppvisa intyg om genomgången praktik. Den här praktiken är också nödvändig för att ge vederbörande inblick i det yrke hon eller han tänkt sig. Det är främst ungdomar som skaffar sig denna praktik, och de har i regel dålig ekonomi och kommer därför ofta i ett besvärligt ekonomiskt läge. De räknas under praktiken inte som studerande och kan därför inte tillgodogöra sig studielån eller studiebidrag. De får ersättning av den som de utför arbetet åt, t.ex. i hem. De belopp som betalas ut kan variera betydligt, och det är många gånger mycket blygsamma belopp. Det händer att föräldrarna till praktikanterna inte kan hjälpa sina barn på grund av att de själva har för svag ekonomi. Jag vet att det hänt att ungdomar måst gå till sina morföräldrar för att få hjälp under praktiktiden — framför allt ungdomar inom de lägre socialgrupperna. Det är nödvändigt att de här praktikarbetena betalas skäligt och att bestämda regler utarbetas. Utskottet anför: ”Inom arbetsmarknadsstyrelsen, skolöverstyrelsen Nr 60 och universiterskenslersämbetet har tillsatts en arbetsgrupp ä avsikt att få Onsdagen den en bättre och mer enhetlig utformning av den praktik, som finns inbyggd 17 april 1974 i arbetsmarknadsoch utbildningsväsendet. Gruppen skall behandla frågor om bl.a. praktikplatser, praktikbehov och praktikens innehåll. Härigenom kommer man att få en samlad översyn av hela praktikfrågan. Enligt utskottets mening kan det förutsättas att även de av motionä Ng rerna aktualiserade problemen därvid kommer att uppmärksammas.” Jag har tagit reda på att det faktiskt inte ligger till på det viset. Den här gruppen från arbetsmarknadsstyrelsen m.fl. kommer inte att ta upp de ekonomiska frågorna. Det som står i utskottsbetänkandet om detta är fullständigt felaktigt — det har jag fått reda på från tillförlitligt håll. Jag har också studerat Kommunförbundets rekommendation. Jag anser personligen att den är undermålig. Det är förvånansvärt när det gäller en fråga som är så viktig för dessa ungdomar som denna, att utskottsmajoriteten inte har tillstyrkt bifall till motionen. Sedan vill jag fråga talesmannen för utskottet: Eftersom ni nu skriver som ni gör i betänkandet, finns det någon garanti för att de problem som tagits upp i motionen kommer att behandlas? Kan ni garantera det? Jag anser att ni inte kan göra det. Det finns skrivet på papperet, men arbetsgruppen kommer inte att ta upp de ekonomiska frågor som nämns i betänkandet. Därför kommer jag att rösta på reservationen 1.

Herr talman! Det är möjligt att de av kammarens ledamöter som är representanter i SIA-utredningen ställer sig frågande inför rubriceringen av utbildningsutskottets betänkande nr 11. ”Skolans inre arbete” har i SIA-utredningen, enligt vad som hittills publicerats, i allt högre grad kommit att omfatta organisatoriska frågor, låt vara med pedagogisk bakgrund, medan läroplansfrågorna och deras betydelse för skolans måluppfyllelse tydligen anses vara av mindre vikt för skolans funktion. Utbildningsutskottet har emellertid valt att också behandla läroplansfrågor under rubriken skolans inre arbete. Detta tror jag är nödvändigt. Att regeringens utbildningspolitik skjutit över målet när det gäller att fullfölja läroplanerna blir för varje dag allt tydligare. Det ena vittnet efter det andra stiger fram och delger fakta inte bara om de dåliga kunskaperna utan också om stigande svårigheter för skolans sociala fostran. Utbildningsutskottet har i sitt betänkande nr 11 gjort ett viktigt ställningstagande i punkten 8. Redan förra året fick de borgerliga partierna igenom ett uttalande med innebörd att skolöverstyrelsen, när kursplanernas anvisningar och kommentarer ses över, bör tillmäta de praktiska momenten i skolundervisningen ökad betydelse. Nu föreslår utskottet direkt att SÖ i ett antal högstadieskolor bör pröva en ökning av de praktiska momenten. Detta kan ske genom att timplanerna modifieras eller genom att man ger de skoltrötta eleverna möjlighet till en utökad praktisk yrkesorientering under en längre tid än vad som nu är möjligt med den s.k. jämkade studiegången. Detta är ett krav som moderata samlingspartiet år efter år fört fram. Vi har nämligen inte trott att socialdemokraternas skolpolitik i sin teoretiska jämlikhetsiver skulle lyckas få alla elever att uppleva den helt integrerade studiegången positivt. Erfarenheten har också visat att vi haft rätt. Kravet att varje elev skall erbjudas en utbildning efter egna förutsättningar har hittills åsidosatts. Man har inte velat erkänna att skillnader finns i förutsättningar. Från elevernas sida har man reagerat med stigande otillåten frånvaro, sjunkande trivsel och ovilja att följa undervisningen. Att detta i sin tur haft negativa konsekvenser för mer teoretiskt inriktade elever är självklart. Nu har utskottet tagit två steg på väg mot att erkänna den olikhet som förr eller senare måste accepteras även av socialdemokratiska utbildningspolitiker. Vi finner detta glädjande men vill ändå säga, att fortfarande har skolan brister som omöjliggör för åtskilliga elever att få den utbildning hans eller hennes förutsättningar borde berättiga till. Inom olika områden pågår en verksamhet som resultat av förslag inte minst från moderata samlingspartiet. Jag vill då först erinra om SIA som väl äntligen skall låta täckelset falla och visa vad man kommit fram till. Situationen är sådan att förhållandena i våra skolor på många håll ropar efter åtgärder, åtgärder som tar upp och helst också skall lösa hela problemkomplexet med skolans ställning i samhället, byggnadernas utformning, antalet elever i skolor och klasser och undervisningens organisation. Men av stort intresse är också det s.k. MUT-projektet, dvs. skolöverstyrelsens projekt för målbestämning och utvärdering. Här är det mig veterligen första gången vi fått i gång verksamhet som tar sikte på att bestämma vad eleverna egentligen skall kunna. Från moderata samlingspartiet har vi åtskilliga gånger betonat kvalitetskraven i undervisningen och i kvalitet inräknat också kunskaperna. Från socialdemokratiskt håll fick skolan under herr Carlssons statsrådstid en inriktning mot enbart sociala faktorer där en förbättring ännu inte är skönjbar och som innebar ett åsidosättande av kunskapskravet — ibland ett förnekande av dess betydelse. Kanske är den tiden slut nu, kanske har man upptäckt att dessa ungdomar, som lämnar skolan och inte kan skriva svenska därför att de aldrig behövt lära sig det, som aldrig lärt sig räkna därför att den nya matematiken varit för teoretisk, och som inte kan böja ett verb på främmande språk därför att de inte vet vad verb är, är handikappade när det gäller vidareutbildning och sysselsättning på en alltmer hårdnande arbetsmarknad. Och nu först sätter man i gång och undersöker vilka baskunskaper som fordras — inte bara fordras utan som varje elev har rätt att få inhämta — även om det innebär att för vissa elever en längre inlärningsperiod krävs. Vi kan också konstatera att man i viss mån börjar gå ifrån den nya matematiken, att man åter har infört de tvåspråkiga grammatikorna och att grammatikundervisningen får en allt större del av svenskundervisningen i skolan. Vi kommer från moderata samlingspartiet att med spänning se fram mot resultatet från MUT-projektet men förbehåller oss rätten att då ha våra egna uppfattningar om vad baskunskaper innebär. Till betänkandet finns fogat ett särskilt yttrande från herr Nordstrandh och mig. Också detta särskilda yttrande tar upp en läroplansfrå ga. Utvecklingen i världen går fort, och skolfolk upplever ibland med förtvivlan hur nya ämnen, nya forskningsrön eller t.o.m. helt nya områden kräver plats på dagens skolschema: trafikundervisning i lågstadiet, barnavård och hemkunskap allt längre ned i åldrarna. Hemkunskapen å sin sida ställer nya krav på kunskaper och undervisning i ekonomi, samlevnadsfrågor, praktikverksamhet osv. Den praktiska verksamheten med slöjd i olika former bör också ge utrymme för ökad integrering mellan olika ämnen. Dramatiken bör exempelvis inte ses isolerad från andra mer praktiska aktiviteter. Moderata samlingspartiet har i en partimotion betonat svårigheten med den nuvarande stelbenta uppläggningen och föreslår i stället att ett gemensamt praktiskt-teoretiskt ämnespaket skall komma till stånd. Att en sådan samordning i framtiden blir verklighet är vår förhoppning. Skolan måste i en helt annan grad dela upp sin undervisning i olika fält, där kommunikationsämnena med sina krav på goda basfärdigheter skall fungera parallellt med orienteringsämnen och praktisk verksamhet. Vi förutsätter i vårt särskilda yttrande att MUT-projektet har uppmärksamheten riktad på detta.

Herr talman! Den fråga vi nu behandlar och som gäller skolans inre arbete är av så stor vikt att den egentligen skulle ha belysts med en seriös debatt, under vilken vi grundligt fått ta upp dessa förhållanden. Av olika anledningar vet vi att vi i dag undviker detta. Man brukar använda bilden att när en röd lampa lyser är det något som inte fungerar som det skall. På skolans område har en röd lampa lyst länge. I början ville många inte erkänna detta, men efter påtryckningar från olika håll förstod beslutande myndigheter att det var allvar, och då tillsattes SIA. Men därmed slutade inte den röda lampan att lysa. Snart skall SIA komma med förslag till åtgärder för att eliminera problemen på skolans område. Jag vet inte hur många som tror att den röda lampan skall sluta att lysa i och med detta. Dagens situation på skolans område medför att vi alla måste vara aktiva och hjälpas åt för att komma till rätta med de problem vi brottas med. Man kan söka efter orsakerna på många områden. Man kan ha olika uppfattningar om vad det är som åstadkommer problemen. Jag har tillsammans med några medmotionärer under några år tagit upp frågan om social fostran. Vi anser att det är ett område där man inte varit nog uppmärksam. I årets motion har jag också tagit upp andra frågor, men jag skall just nu bara hålla mig till den om social fostran. Skolan har uppfattats som ett instrument för att vidareutveckla och befästa ett demokratiskt samhälle och demokratins livsformer, och stora förhoppningar har i det hänseendet fästs vid skolans uppgift. Hemmet ser på skolan som ett komplement. De föräldrar som vill ge sina barn det bästa för livet — jag tror att detta gäller de flesta föräldrar — förväntar att skolan skall komplettera hemmets fostran och hjälpa eleverna i deras utveckling och utbildning. All grundläggande fostran sker i hemmet. Detta utesluter emellertid inte att skolan har en personlighetsutvecklande roll. De unga tillbringar en förhållandevis stor del av sina uppväxtår i skolan och sätter till mycken tid på resor till och från skolan. Enligt läroplanen har skolan till uppgift att utveckla viljan till gott samarbete med andra, att grundlägga goda arbetsvanor, att lära aktning för varje slag av väl utfört arbete, att skapa förståelse för de grupper, som har särskilda problem i samhället, att vänja till hjälpsamhet, att främja tolerans och respekt för andras uppfattningar. Vidare skall eleverna bli medvetna om innebörden av begrepp som rättvisa, ärlighet, hänsyn och tolerans och om konsekvensen av brott mot lagar och föreskrifter. Eleverna måste bli medvetna om att de genom sitt sätt att vara påverkar utvecklingen och den egna miljön i positiv eller negativ riktning. Skolans sociala fostran kan ske indirekt genom det sätt varpå skolarbetet bedrivs och samvaron inom skolan försiggår eller direkt i form av undervisning. Frågor som gäller skolans övergripande mål bör medvetet behandlas i undervisningen i de ämnen som lämpar sig för detta, och strävan att omsätta dessa mål i praktiken bör utmärka det dagliga arbetet och den dagliga samvaron i skolan. Detta bör starkare framhållas i den grundläggande utbildningen av lärare och i lärarfortbildningen. Det finns ingen motsättning mellan kunskapsmeddelande och social fostran. Ökas skolans sociala fostran, ökas skolans möjligheter att meddela kunskaper. Omvänt kommer skolans sociala fostran att öka, om skolans kunskapsförmedlande roll stryks under. Skolan bör klarare definiera sin roll och sina uppgifter. Om skolans ambitioner är diffusa och dess roll oklar, blir elevernas roll likaledes oklar, vilket bidrar till att skolarbetet upplevs som mindre meningsfullt. Demokratin som samhällsform och livsform ger den största friheten, ställer de största kraven och lägger det största ansvaret på individerna. Demokratin är ingen fullkomlig samhällsform; den behöver utvecklas men också skyddas eftersom den har många fiender. Demokratin står och faller med karaktären hos de individer som bär upp den. Det förblir därför en av skolans mest avgörande uppgifter att utveckla och förstärka de egenskaper som bygger upp demokratin. Själva ordet fostran har inte den plats i läroplanen för grundskolan som det borde ha. Det uttrycks i stället med en formulering som ”personlighetsutveckling”. Men personlighetsutveckling förutsätter fostran. Med fostran menar vi inte något som hindrar eleverna i deras utveckling utan något som hjälper och vägleder dem. Är orsaken till att ordet fostran tagits bort, att vi tvekar om rätten och möjligheten att fostra inom skolan, eller vet vi inte vad vi skall fostra till? Har vi inga höga mål att visa ungdomarna mot? Vi är ju medvetna om att vad ungdomarna kräver och behöver är sådana spelregler för den mänskliga samlevnaden som måste gälla alla. Begreppet objektivitet i undervisningen sätts ofta liktydigt med neutralitet, att inte ta ställning, att inte stå för en värdering eller en uppfattning. Men läroplanen har bestämt uttalade värderingar som skolan skall stå för. Klart uttrycks den grundläggande värderingen i följande anvisning: ”Att väcka respekt för sanning och rätt, för människans egenvärde, för människolivets integritet är en huvuduppgift.” En neutral hållning från skolans sida är en omöjlighet. Också den som är neutral påverkar genom sin neutrala hållning och idealiserar med eller mot sin vilja en passiv åskådarmentalitet. Eftersom det inom olika områden av undervisningen råder tveksamhet, behöver det klargöras vilka grundläggande värderingar skolan står för. Sådana värderingar som att man inte skall stjäla, inte röra andras egendom, inte vandalisera, inte skolka och ljuga osv. är grundläggande värderingar som skolan skall delge ungdomarna och som vi säkert kan få en hundraprocentig anslutning till. Människans samvete måste utvecklas för att reagera. Det är viktigt att de som i dag utformar skolan inte avhänder ungdomen denna väsentliga undervisning. Detta berör inte minst sexualoch samlevnadsundervisningen. Det ingår i analysen av demokratin inom ämnet samhällskunskap. Det hämtar väsentligt material från Bibeln i religionskunskapsundervisningen. Det gäller skolans grundläggande hållning och behandling av eleverna. Man kan inte — det är jag medveten om — genom lagstiftning forma karaktärer, men man kan genom undervisningens innehåll och personligt föredöme främja de ungas karaktärsutveckling. Till sist skulle jag vilja säga: Vi kan förändra ramen, den yttre fysiska miljön, men vi måste komma till det inre, det avgörande målet för vår fostran. SIA är viktigt. Vi väntar med spänning på vad de handplockade experterna och företrädarna för olika ansvarsområden inom vårt lands undervisning gemensamt kommit fram till. Men om skolans inre arbete inte går innanför lärarnas kavajer och elevernas täckjackor har vi missat det avgörandet.

Herr talman! Vårt industrialiserade samhälle med omfattande och snabb teknisk utveckling ställer stora krav på utbildning. Samtidigt skänker det också möjligheter, inte minst ekonomiska, till en bredare och djupare grundutbildning för ungdomar från alla samhällskategorier. Grundskolan och vår nuvarande gymnasieskola har växt fram som resultat av ett ökat kunskapsbehov och kraven på möjligheter att tillfredsställa detta. I princip är alla överens om värdet av de ökade möjligheter till kunskapsinhämtande som de nämnda skolformerna ger. Samtidigt utsätts emellertid vår skola, speciellt grundskolan, stundom för ganska hård kritik. I en del fall kan kritiken vara berättigad, och konstruktiv sådan bör kunna leda till förbättringar. Skolan måste nämligen, liksom samhället i övrigt, utvecklas. Det är dock viktigt att utvecklingen sker i så lugn takt att man undviker att ute på de olika skolenheterna skapa en känsla av oro och osäkerhet inför det man sysslar med. En sådan osäkerhetskänsla påverkar arbetsresultatet i negativ riktning. Herr talman! Det är bland annat på två punkter som vår nuvarande grundskola har utsatts för kritik från såväl elever som lärare och föräldrar: skolenheternas storlek och prioriteringen i Lgr 69 av de teoretiska ämnena. Jag vill här något beröra dessa båda frågor. De har aktualiserats i motioner bl.a. från centerhåll såväl i år som vid tidigare riksdagar, i år i motionen 460 när det gäller den första frågan och i motionen 1035 när det gäller den andra frågan. Tillgängliga undersökningar visar att både elever och lärare upplever mera trivsel i mindre skolor och att målen för skolans verksamhet uppnås lättare i mindre skolor än i större. Skolanläggningarnas utformning och flera andra faktorer har också en stor betydelse. Men tendensen är klar: skolor som ger lärare och elever en känsla av anonymitet upplevs som otrivsamma. Skolstorlekens betydelse för arbetsmiljön har hittills i många fall inte uppmärksammats tillräckligt i skolplaneringen. Ekonomiska och skolorganisatoriska skäl har måhända fått dominera alltför starkt då det gällt att bestämma skolornas storlek. Utbildningsutskottet anser emellertid att den storskoledebatt som en längre tid förts när det gäller såväl grundskolesom gymnasienivå har gett ett visst resultat. Sålunda har SÖ i sin skrift ”Skolbyggnader” utfärdat rekommendationer där man angett ett högsta elevantal för alla stadier på grundskolan och även när det gäller gymnasiet, och inget hindrar numera att högstadieskolor om tre eller fyra paralleller byggs. I det län jag representerar — Kristianstads län — undervisas 56 procent av eleverna på högstadiet i fyrparallelliga eller mindre skolor. En viss omsvängning har alltså redan skett till förmån för mindre skolanläggningar, och det har försports att SIA har för avsikt att komma med material om skolstorlek och skolmiljö. Denna utveckling har möjliggjorts bl.a. genom Lgr 69. Lgr 69 har alltså vissa fördelar framför 1962 års läroplan. Men den har också åtminstone en, ofta framhållen, nackdel. Den saknar i stor utsträckning inslag av praktiska ämnen. Detta blir särskilt märkbart i ett industrialiserat och centraliserat samhälle där utvecklande av praktiska kunskaper och färdigheter inte naturligt kan anknytas till det dagliga livet. 1972 års riksdag beslöt att ge Kungl. Maj:t i uppdrag att vidta åtgärder för bättre balans mellan teori och praktik på grundskolans högstadium. Några påtagliga resultat av detta tillkännagivande har ännu inte kunnat noteras. Från många utgångspunkter vore det värdefullt om alla elever kunde beredas kontinuerlig kontakt med arbetslivet genom ett aktivt deltagande i detsamma. I centermotionen 1035 till årets riksdag framhålls angelägenheten av att skolstyrelse får bedriva försök med ändrad timplan för att man skall kunna åstadkomma ökade praktiska inslag i undervisningen. Fru Sundberg var i sitt anförande inne på en nästan likalydande motion. Hon nämnde då också försök med praktisk yrkesorientering i form av ett kontinuerligt deltagande i arbetslivet. Vi föreslår att eleverna i årskurs nio under en dag i veckan får delta i arbetslivet, måhända i utbyte mot fritt valt arbete och vissa timmar i samhällsorienterande ämnen. Även möjligheten till förlängd pryo för elever, som har svårt att finna sig till rätta i skolan men trivs på arbetsplatsen, kan nämnas. I vår motion framhålls också vikten av att försöksverksamheten får komma till stånd redan läsåret 1974/75, eftersom 1972 års läroplans översyn tar sin tid. Utskottet säger att värdefulla erfarenheter bör kunna erhållas och komma den pågående läroplansöversynen till godo, om ett antal högstadieskolor på försök får pröva en ökning av de praktiska inslagen i undervisningen. Ett alternativ bör därvid kunna vara — som nämns i motionen 1035 — att modifiera timplanen så att praktiskt intresserade elever får del av en sådan ökning. En annan typ av försöksverksamhet bör kunna avse de elever som i annat fall inte skulle fullfölja sista årskursen eller skulle ha medgivits jämkad studiegång. Försöket bör i detta alternativ utformas som ett program med en utökad praktisk yrkesorientering under längre tid än som nu är möjlig. Skolan skall härvid följa elevernas arbete och studier. Även andra försök med breddad yrkesorientering är givetvis tänk bara. Herr talman! Jag ber med det sagda att få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.

Herr talman! Jag har ingen anledning att nu dra upp en skolpolitisk debatt, eftersom utbildningsutskottets betänkande är enhälligt. De tre senaste talarna har alla direkt anslutit sig till utskottsbetänkandet och bara framfört vissa personliga synpunkter, mot vilka jag inte har några invändningar att resa. Men jag skall, herr talman, ta upp fru Sundbergs anförande till litet närmare granskning. Fru Sundberg väljer ofta den metoden i debatten att sätta i gång en fantastisk kritik av den socialdemokratiska skolpolitiken, även om de utskottsbetänkanden vi diskuterar är enhälliga med fru Sundbergs namn under. Det är en märklig metod, och den tillämpade fru Sundberg i dag också. Hon talade om hur eländigt allting egentligen är. Om damerna och herrarna gör sig besväret att läsa den motion som fru Sundberg talade om, så skall ni finna att den är en gnällig litania över hur dåligt ställt det är i det svenska utbildningsväsendet. Egentligen är det förvånansvärt att fru Sundberg nu med sitt namn ställer sig bakom utbildningsutskottets betänkande på den här punkten, men det kan hända att det finns en förklaring. Fru Sundberg sade nämligen i sitt anförande att nu har socialdemokraterna ändrat sig och tagit upp den moderata utbildningspolitiken. Det ger mig anledning att kort granska denna politik. Det som varit utmärkande för moderata samlingspartiets skolpolitik har ju varit, som alla vet, att försöka skapa en skola som ger den som av olika anledningar har lättast för sig de största möjligheterna att komma fram, med offrande av de ungdomar som har det svårast. Moderaterna har inte velat vara med om den samlade skola som skall ge alla ungdomar precis samma chans inom utbildningsväsendet. Mina damer och herrar! Det här utskottsbetänkandet är historiskt därigenom att även moderata samlingspartiets ledamöter i utskottet har skrivit under det som står på s. 10 i betänkandet, nämligen att man utgår från den grundläggande förutsättningen att alla elever skall få en likvärdig studiegång. Den sammanhållna grundskolan ligger fast; det konstateras i betänkandet. Den utvidgade försöksverksamhet som utskottet nu rekommenderar innebär inget avsteg från att hålla samman grundskolans högstadium. När moderaterna ansluter sig till det här kravet, är det utomordentligt viktigt att notera att det är inte socialdemokraterna och de andra som nu närmar sig moderaterna, utan det är tvärtom så att man från moderata samlingspartiets sida nu ansluter sig till vad som redan tidigare har enat den stora majoriteten av ledamöterna i Sveriges riksdag. Vi rekommenderar en försöksverksamhet med ökade inslag av praktiska aktiviteter. Utskottet har sagt det tidigare, så det är egentligen inga nyheter alls. Under hela den tid som grundskolan existerat har vi varit med om försöksverksamhet. Det skedde redan innan det stora grundskolebeslutet togs, och försöksverksamhet har förekommit fortlöpande år efter år. Försöksverksamhet har ägt rum på olika områden, ty det är givet att det icke är möjligt att göra en riktigt bra skola utan att revidera den med hänsyn till vunna erfarenheter och forskningsresultat. Den försöksverksamhet som redan pågår skall nu utvidgas så att ytterligare ett antal högstadier kommer att föra in vissa nya element i sin utbildning. Vi är övertygade om att detta är i pakt med tiden, och det är ett förslag som också väl överensstämmer med vad vi räknar med att SIA-utredningen kan komma att föreslå. Det finns också ett moderat förslag i detta motionspaket som har föranlett ett särskilt yttrande. Det talade fru Sundberg ganska litet om. Fru Sundberg talade mest om något som inte alls står i det särskilda yttrandet. Men vad som står i det särskilda yttrandet om ett praktisktteoretiskt ämnespaket har utskottet väldigt kortfattat gått förbi. Vi ville vara hänsynsfulla när vi nu skrev ihop oss i ett enhälligt betänkande och ville inte direkt säga ifrån att det hela är en fullständigt befängd idé som inte går att i praktiken genomföra. Det står alltså inte i betänkandet. Läser man den moderata motion som föranleder den här debatten, finner man också där väldigt stort tvivel om huruvida detta är praktiskt genomförbart. Även i det särskilda yttrandet finner man att inte ens motionärerna själva kan sägas tro på det här projektet. Därför har utskottet i tysthet gått förbi det. Vi ansåg att det var mest barmhärtigt. Herr talman! Jag ber att få notera med tillfredsställelse såsom ordförande i utskottet att vi har kunnat nå fram till ett enhälligt utskottsbetänkande. Vi avvaktar en serie viktiga utredningar, och vi är medvetna om — jag sade det då grundskoleanslaget beslöts i riksdagen för ett par veckor sedan — att när de utredningarna kommer kan vi få anledning att diskutera nya satsningar och göra nya försök för att uppnå vår målsättning att göra den svenska skolan så bra som möjligt. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till vad utskottet hemställt i sitt betänkande nr 11.

Herr talman! Att herr Alemyr går ut och säger att jag riktar en fantastisk kritik mot den socialdemokratiska utbildningspolitiken tar jag som en komplimang därför att det är en utbildningspolitik som verkligen är värd att kritisera. Men vad jag främst skulle vilja bemöta är när herr Alemyr sätter i fråga vem som har närmat sig vem. Jag skall bara ur utbildningsutskottets betänkande, underskrivet också av moderata representanter, läsa upp några uttryck som jag vågar vidhålla helt och hållet har sitt ursprung i borgerlig utbildningspolitik: Anpassad studiegång. Inhämtandet av centrala fakta. Modifiera timplaner. Jämkad studiegång. Bromsa nedläggning av glesbygdsskolor. Vill inte stimulera till stora skolor. Och slutligen hänvisningen till utbildningsutskottets betänkande förra året just om nedläggning av glesbygdsskolor. På punkt efter punkt är det åsikter, ord, synpunkter som moderata samlingspartiet bl.a. har fört fram i utbildningsutskottet under de senare åren. Nu uttrycker utbildningsutskottets ordförande sin glädje över att det är ett enhälligt betänkande. Han har ibland med större glädje uttalat de orden. Visst är det självklart att man kan få fram enhälliga betänkanden om man ger med sig på väsentliga punkter. Då vill jag särskilt påtala att herr Alemyr uttrycker sin förvåning över att moderata samlingspartiet skriver under på att de unga skall ha en likvärdig studiegång. Men, herr Alemyr, det är ju första gången utskottet uttalar att praktisk verksamhet är likvärdig med teoretisk. Det är vi moderater som i vår utbildningspolitik har velat jämställa praktisk verksamhet med teoretisk verksamhet, medan socialdemokraterna med sina krav på absolut sammanhållning hela vägen har velat prioritera den teoretiska utbildningsgången och därmed ansett att den praktiska har varit mindre värd. Jag kan inte finna herr Alemyrs yttrande om likvärdig studiegång förenligt med det betänkande där utskottet vill ge Kungl. Maj:t till känna att den praktiska verksamheten bör utökas. Det är helt och hållet våra synpunkter som har vunnit gehör. Jag är också tacksam för att herr Alemyr betonade att vi är villiga att ansluta oss till tanken på den likvärdiga utbildningen — givetvis är vi det. Det har varit bakgrunden till hela vårt agerande på detta område. Herr Alemyr berörde också det särskilda yttrande som herr Nordstrandh och jag avgivit. Att det praktiskt-teoretiska ämnespaketet skulle vara en befängd idé kom inte fram vid utbildningsutskottets behandling av dessa frågor, men låt mig säga att det faktiskt var utbildningsutskottets ordförande själv som väckte tanken hos mig på ett sådant en gång för ungefär ett år sedan, när vi diskuterade införandet av nya ämnesområden, som genomgående skulle konkurrera med befintliga ämnen på schemat. Då sade herr Alemyr, att med den fastlåsning vi nu har vid speciella ämnen låter sig denna tanke inte genomföras, om man inte samtidigt talar om vilka ämnen som skall tas bort. Men man kunde då i stället tänka sig att ge utrymme för större områden inom olika befintliga ämnen. Det är faktiskt denna tanke som ligger bakom bl.a. förslaget om det praktisktteoretiska ämnespaketet, som med all sannolikhet kommer att bli en verklighet, även om herr Alemyr i dag betraktar det som en befängd idé. Jag vill också bemöta vad herr Alemyr sade om att vi bara har brytt oss om dem som haft det lättast för sig och inte velat ge dem som haft de sämsta förutsättningarna samma chans. Men är inte just det tillkännagivande som riksdagen gör i utbildningsutskottets betänkande nr 11 ett tecken på att vi äntligen fått gehör för vår vilja att ge dem som är mindre teoretiskt begåvade samma chans att finna skolarbetet meningsfyllt?
Herr talman! Egentligen skulle kanske också någon av de andra borgerliga ledamöterna i utbildningsutskottet begära ordet i detta sammanhang. Fru Sundberg talade nämligen hela tiden om borgerlig utbildningspolitik. Hon grupperade ihop folkpartiet och centerpartiet med moderata samlingspartiet när det gällde utbildningspolitiken. Det har ju varit så genom åren att det inte funnits en sådan borgerlig utbildningspolitik. Det vore intressant att få denna litet närmare definierad för att denna debatt skall kunna bli fruktbar. Fru Sundberg läste upp några ord ur betänkandet, vilka skulle vara uttryck för denna borgerliga utbildningspolitik. Såvitt jag uppfattade det finns praktiskt taget alla dessa ord i läroplan för grundskolan, och denna kan väl ändå inte betraktas som uteslutande ett resultat av borgerlig utbildningspolitik, herr talman. De ord som, såvitt jag uppfattade det, inte återfinns i läroplan för grundskolan gällde de stora respektive de små skolorna. Det är en fråga som vi debatterat i en lång rad andra sammanhang. Jag skulle vilja fråga fru Sundberg: I vilket sammanhang har en ledande socialdemokratisk utbildningspolitiker sagt att praktisk utbildning inte är likvärdig med teoretisk? Det var nämligen den röda tråden i fru Sundbergs anförande att vi nu slagit till reträtt. Vi skulle tidigare ha favoriserat de teoretiska ämnena och negligerat de praktiska. Vad stöder sig fru Sundberg på i detta sammanhang? Har jag eller någon annan inom socialdemokratin någon gång sagt att de praktiska ämnena icke är likvärdiga med de teoretiska? Vidare noterade jag att fru Sundberg stod i viss tacksamhetsskuld till mig. Det var från mig hon fått idén till motionen om ämnespaketet. Nu har inte fru Sundberg undertecknat denna motion. Den har skrivits av helt andra personer. Kanske har fru Sundberg låtit mina idéer gå vidare till moderata samlingspartiets ledning. Jag är tacksam om fru Sundberg fortsätter att göra det, herr talman.
Herr talman! Vi begränsar oss i dag till tre frågor, där de tre borgerliga partierna haft samma inställning och motionerat om samma sak. Det gäller det ökade inslaget av praktiska ämnen, skolstorleken och baskunskaperna och basfärdigheterna. I dessa frågor ville jag inte särskilja moderata samlingspartiet, även om vi i alla dessa sammanhang också för fram våra åsikter. Jag vidhåller att socialdemokraterna har slagit till reträtt, och vad jag har velat understryka är att den reträtten skett i medvetande om att vi fått rätt. Jag vill i detta sammanhang gå tillbaka ända till det tillfälle då grundskolan infördes och ersatte enhetsskolan. Vi påtalade då från moderata samlingspartiet nödvändigheten av att i den nya skolan ge de elever som saknar teoretisk begåvning men som har praktisk begåvning tillräckligt utrymme för sin intressesfär. Det fick man inte, men utbildningsutskottets betänkande nr 11 i dag är ett steg på väg. Jag tror att vi tillsammans på det sättet kan få en skola som så småningom ger alla olika begåvningstyper möjlighet till utbildning efter de egna förutsättningarna.

Herr talman! Jag tillhör kanske också dem som tycker att fru Sundberg river i litet väl mycket med tanke på att det ändå är ett enhälligt betänkande vi har kommit fram till. Jag begärde ordet därför att utskottets ordförande sade att fru Sundberg har buntat ihop oss i två olika grupperingar, som representerar den socialdemokratiska synen och en borgerlig syn på skolpolitiken. Från vår sida har vi hela tiden sedan grundskolereformen togs varit på det klara med att den måste få ha sin gång ett antal år. Under tiden får vi plocka ut de svagheter som otvivelaktigt vidlåder systemet och föreslå förbättringar. Vi har varit med om beslutet, och vi är också beredda att ta konsekvenserna av det, men självfallet förbehåller vi oss rätten att lägga fram förslag på de områden där svagheter uppträder. Det dröjde inte särskilt länge efter det att den här reformen var satt i sjön förrän vi kom underfund med att där fanns uppenbara svagheter. Inte minst gällde detta efter Lgr 69. Den alltför teoretiskt inriktade läroplanen visade sig snart inte hålla måttet, och vi hade då anledning att motionsledes aktualisera förslag om större utrymme för de praktiska inslagen. Vid riksdagen 1972 fanns det motioner från centern och också från något annat håll — dock icke från moderaterna — som ledde till att riksdagen uttalade sig för en bättre balans mellan teori och praktik på grundskolans högstadium. Vi har ansett att det har kommit fram för litet med anledning av den beställningen från riksdagen, och kom alltså igen i år med mera konkreta förslag. Det resonemang som har förts tidigare från alla håll har rört sig mera i svepande formuleringar, och vi har därför ansett det nödvändigt att precisera tankarna. Det är det som har gjorts i motionen 1035. Jag är till freds med att utskottet har kunnat enas om den skrivning som nu föreligger, och jag tror att den verksamhet som bör följa på dagens riksdagsbeslut skall ge erfarenheter som kommer att vara till gagn i fortsättningen. Jag är övertygad om att de ungdomar som har svårt att acceptera verksamheten i skolan, sådan den i dag ter sig, kommer att hitta ett andningshål, genom den utökning av praktiska inslag i skolan som så väl behövs. Det är värt att notera som en plusfaktor, som ett fall framåt. Utskottets ordförande sade något om att denna utveckling ligger i tiden, och det instämmer jag gärna i. Det finns alltså anledning att vid det här tillfället notera den samstämmighet som numera råder i utskottet och kanske också rätta debatten därefter.
Herr talman! Efter herr Elmstedts inlägg skall jag bara mycket kort upprepa vad jag sade i mitt första anförande från kammarens talarstol, nämligen att ingen skolreform kan någonsin vara färdig när man tar den. Det kommer alltid att vara på det sättet, vilken utbildningsnivå vi än talar om, att när vi vinner erfarenheter och kunskaper, märker att saker och ting inte är så som vi önskar att de skall vara, så måste vi göra justeringar. Tiden förändras, och skolan förändras med den, och det är naturligtvis ganska ofruktbart att stå och säga att den eller den har givit vika — det vinner inte skolan på. Jag har i utbildningsutskottet alltid strävat efter att få så litet strid som möjligt kring den svenska skolan. Jag tror att det gagnar den bäst. Vi kommer att få många debatter, herr talman, om justeringar och förändringar på de olika utbildningsnivåerna, och det är naturligtvis mycket värdefullt om riksdagen kan göra dessa justeringar med så stor majoritet som möjligt.
I fråga om detta betänkande hålles gemensam överläggning för samtliga punkter. Under den gemensamma överläggningen får yrkanden framställas beträffande samtliga punkter i betänkandet. I det följande redovisas endast den punkt, vid vilken under överläggningen framställts särskilda yrkanden. B. begära att Kungl. Maj:t efter samråd med universitetskanslersämbetet och berörda forskningsråd lämnade förslag till årets riksdag om fördelningen av dessa tjänster.

Herr talman! Årets debatt om anslagen till universitet och högskolor sker i skuggan av U 68:s förslag och den vidare behandlingen av detta förslag. Det är därför naturligt att den här debatten blir kortare och mindre djupgående än tidigare debatter på detta område, och jag skall bara uppehålla mig vid tre olika punkter i utskottsbetänkandet. Den första punkten gäller en relativt liten sak i fråga om studievägledningen. Riksdagen anvisade för två år sedan ytterligare medel till studievägledningen i samband med den modifikation av PUKAS-systemet som då gjordes. I årets statsverksproposition talas om en viss omfördelning av medlen till studievägledning, men det framgår inte klart av statsverkspropositionen att detta också innebar friställning av studievägle dare under nästa läsår. Om det hade stått klart, hade det kanske föranlett meningsyttringar i form av motioner. Jag vill peka på att utbildningsutskottet på den här punkten säger att friställningen av studievägledare bör kunna minskas genom att ”medel för studievägledning vid förvaltningarna i betydande omfattning tas i anspråk för studievägledningsändamål på institutionsnivå”. Jag tror att det är viktigt att detta uttalande från utskottets sida följs upp, helt enkelt därför att den effektivaste studievägledningen är den som sker vid de enskilda institutionerna, där närkontakten med de studerande och kännedomen om de studerande är störst. Herr talman! Jag skulle vilja säga några ord också om forskarstipendierna — eller doktorandstipendierna, som vi väl nu kan kalla dem. Utskottet säger på den här punkten att tiden nu är mogen för att överväga om de nuvarande stipendierna kan ersättas med någon annan finansieringsform, och jag tror att det är riktigt. I samband därmed föreslår utskottet att stipendiebeloppen skall höjas från 10 750 kronor per år till 12 250 kronor. Detta är delvis en följd av påpekanden i motioner från mittenpartierna och från kanslersämbetet i dess petita, att realvärdet hos doktorandstipendierna har urholkats under senare år. Det är alltså synnerligen befogat med en höjning av stipendiebeloppen. Utskottets förslag på denna punkt är en kompromiss i ordets egentliga mening. Från vårt håll hade man yrkat på en höjning med 3 000, medan regeringen inte hade föreslagit någon höjning alls, och utskottets förslag är en höjning med 1 500 kronor. Med detta får man vara till freds för dagen, och jag vill bara säga att det här är ett exempel på en kompromiss som ju ger ett påtagligt resultat för de berörda, nämligen forskarstuderandena. Herr talman! Den tredje punkten som jag skulle vilja beröra är frågan om den fasta basorganisationen för forskning vid universitet och högskolor. Om man ser på utvecklingen under 1970-talet finner man att det har skett en betydande expansion av forskningen utanför universitetsvärlden: STU, vissa bolag, ämbetsverken — där har forskningsverksamheten ökat kraftigt. Däremot har forskningsverksamheten vid universitet och högskolor ökat mycket litet. Jag tror att det är betydelsefullt att den här relationen mellan forskningen vid universitet och högskolor och forskningen utanför universitet och högskolor inte förändras alltför mycket. Det är viktigt att man har en något så när stor, fast basorganisation vid universiteten för forskning — inte minst därför att man där i större utsträckning kan bedriva en mindre målinriktad forskning, en grundforskning. På det här området har det stått nästan stilla, trots att ökningen av forskarstuderande har varit större än tidigare och trots att forskarutbildningsreformen, som riksdagen fattade beslut om 1969, ju uttryckligen innebar att man räknade med en ökning av resurserna för handledning av doktorander. I motion från folkpartihåll och en reservation till betänkandet har vi följt upp de här tankelinjerna från 1969 års riksdagsbeslut och yrkat på en förstärkning av resurserna för forskning och forskarhandledning vid universiteten. Vi har sagt att man bör ta särskild hänsyn till det faktum att relationstalet mellan antal forskartjänster och antal forskar studerande har blivit speciellt ogynnsamt vid de humanistiska och samhällsvetenskapliga fakulteterna. Jag tror att det är ett obestridligt faktum, och jag vill, herr talman, med understrykande av att det här yrkandet har stöd i önskemål från många håll och dessutom stöd i intentionerna bakom riksdagsbeslutet om forskarutbildningen 1969 yrka bifall till reservationen.

Herr talman! I motionen 1974:463 har vi hemställt att riksdagen hos Kungl. Maj:t anhåller om att initiativ tas till inrättande av en personlig professur i audiologi vid universitetet i Göteborg för docent Gunnar Lidén. Frågan är inte ny — vi har under en följd av år motionerat i samma fråga, och utskottet gör i år följande uttalande: ”Utskottet anser inte några nya omständigheter anförda som motiverar att riksdagen beslutar anvisa medel till en ånyo föreslagen personlig professur i audiologi vid universitetet i Göteborg — — —. Utskottet avstyrker därför yrkandet i motionen 1974:463.” Anledningen till att vi träget har återkommit år efter år i denna angelägna fråga är att vi hade hoppats att utskottet så småningom skulle få upp ögonen för värdet av att en professur i audiologi inrättas. Arbetsplatsernas miljöproblem har mer och mer kommit i centrum av debatten. En stor del av docent Lidéns vetenskapliga verksamhet har varit inriktad på arbetsmiljöproblematiken. Han har bedrivit undersökningar för att utröna individernas olika bullerkänslighet — ett synnerligen viktigt led när det gäller att placera arbetare i olika utsatta miljöer. Detta arbete är unikt och kommer att få stor betydelse för att minska invaliditetsriskerna. Sekundära effekter av buller på människan är ett annat område där docent Lidén bedriver undersökningar. Det gäller då framför allt bullrets inverkan på individens blodtryck och puls, faktorer som är av stor betydelse för stressproblematiken. Docent Lidéns namn är känt och aktat utomlands, och hans vetenskap bedöms vara av yppersta kvalitet. Han är kompetentförklarad till professur i öron-, näsoch halssjukdomar och är sålunda en synnerligen kompetent företrädare för sin specialitet. Han har på ett mönstergillt sätt byggt upp en audiologisk klinik vid Sahlgrenska sjukhuset och han bedriver en mycket kvalificerad sjukvård och forskning. Det bör vara ställt utom allt tvivel att docenten Gunnar Lidén är den mest kvalificerade specialisten inom sitt område i vårt land. Han har också stimulerat flera yngre forskare till att ägna sig åt audiologisk forskning. Likaså är rehabilitering av gravt hörselskadade barn ett område som har stått i förgrunden för Lidéns intresse. Nya diagnostiska mätmetoder har utvecklats som möjliggör en säker diagnos från sex månaders ålder. Härigenom kan det hörselskadade barnet få en så god start i livet som möjligt genom att det hörselpedagogiska omhändertagandet kan ske mycket tidigt. Lidéns forskning är nu inne på att utnyttja ännu känsligare mätmetoder. Det har nämligen visat sig vara möjligt att registrera hörseln på ett par månader gamla barn genom att iaktta och registrera hur andningsrytmen påverkas av ljudstimulering. Mina medmotionärer och jag anser att det är en uppenbar brist att vi saknar en professur i audiologi i vårt land, ett land där man är klart medveten om arbetsmiljöns betydelse för människorna. Vi är också medvetna om att vi kommer att behöva ökade personella resurser, dels när det gäller att skapa möjligheter att förebygga hörselskador, dels för vård av redan hörselskadade. Utskottet anser att inga nya omständigheter har anförts som motiverar att riksdagen beslutar anvisa medel till en föreslagen professur i audiologi. Mina medmotionärer och jag ställer oss frågande till vad utskottet mer behöver för att inse vikten av att vi på detta område håller jämna steg med utvecklingen. Vårt alltmer ökade medvetande när det gäller bullrets destruktiva inverkan på människorna borde vara skäl nog. Vår strävan att så tidigt som möjligt hjälpa de barn som föds döva eller gravt hörselskadade borde också vara skäl nog. Vi menar att utskottet borde ha markerat sin förståelse för motionsyrkandet men inser det meningslösa i att mot ett enigt utskott yrka bifall till motionen. Något förvånande är det dock att utskottet är helt enigt, speciellt med tanke på att en av utskottets värderade ledamöter år 1972 var första namn på en motion som utmynnade i samma yrkande som motionen 463 i år. Till sist menar vi ändå att vi i år har ytterligare underbyggt motionen genom bifogade uttalanden från såväl medicinsom arbetsmiljöexpertis. Herr talman! Vi förbehåller oss rätten att återkomma, även om vi inte kan prestera några revolutionerande synpunkter.

Herr talman! Herr Gustafsson i Barkarby och jag har delat upp detta utskottsbetänkande så att jag svarar för utskottet fram till och med punkten 12 och herr Gustafsson svarar för resten. Vi gjorde det därför att vi trodde att det skulle bli en lång debatt och många inlägg i diskussionen. Utskottsbetänkandet rör sig ju ändå om drygt 1 700 miljoner kronor, och det är ett 40-tal olika motionsyrkanden som där behandlas. Nu är det ju inte så många deltagare i debatten och därför kan den här uppdelningen synas mindre lämplig, men den är redan gjord, och jag kommer alltså att i stort sett bara beröra fru Håviks inlägg. Jag vill först bara notera att några motioner som väckts i anslutning till denna del av huvudtiteln inte är behandlade i betänkandet. En och annan motionär kanske undrar varför. Det förhåller sig så att dessa motioner har remitterats, och utskottet kommer i höst tillbaka med förslag beträffande dem. Det gäller intressanta uppslag på olika områden där utskottet gärna vill höra myndigheternas synpunkter innan ett betänkande angående motionerna lämnas till riksdagen. Fru Håvik är missnöjd med utskottets korta och kärnfulla svar på motionsyrkandet, och det kan jag i och för sig förstå. När vi säger att några nya omständigheter inte framkommit är det inte alls någon nedvärdering av de synpunkter som framförts tidigare år. Men de synpunkter som finns i årets motion är desamma som framförts tidigare och som utskottet då behandlade mera utförligt. Det är alltså inte något försök att nedvärdera varken ämnet eller motionärerna, utan det är ett försök att vara praktisk. Om vi fördjupar oss för mycket i de ständigt återkommande motionsyrkandena skulle vi få ett så tjockt betänkande att det skulle vara svårt att överblicka för de ärade ledamöterna. När det gäller ämnet audiologi är naturligtvis alla överens om att hörselforskning är utomordentligt betydelsefull. Det finns emellertid vissa risker efter fru Håviks inlägg att någon ledamot tror att det är dåligt beställt med detta i Sverige i dag. Det är ingen riktig skildring av verkligheten. Det förekommer forskning i audiologi på flera håll i landet. Jag vill erinra om att vi för närvarande bygger upp en arbetsvetenskaplig utbildning och forskning i Luleå. Betänkandet över propositionen i ärendet, som ligger på riksdagens bord, kommer utbildningsutskottet att justera i morgon. Det är alldeles klart att behovet på hörselsjukvårdens område är tillgodosett. Det man kan ifrågasätta är om ytterligare högre forskartjänster skall inrättas. Jag ber att få erinra om att det från de myndigheter som har att bedöma detta på myndighetsnivå icke har framkommit något yrkande om en professur i audiologi i Göteborg. Varken fakultetsberedningen för medicin, odontologi och farmaci eller kanslersämbetet har framfört något önskemål om detta. Det är litet vanskligt för riksdagen att besluta om inrättande av professurer utan att förslag om detta föreligger från de myndigheter som har att bereda ärendena. Dessutom, herr talman, är det utomordentligt väsentligt att konstatera att riksdagen icke uttalar sig om personliga professurer. Under de fem år jag har haft äran att ansvara för utbildningsutskottet och dess föregångare, statsutskottets andra avdelning, har det aldrig förekommit att riksdagen från utskottets sida rekommenderats att tillsätta personliga professurer. Vi har en gång gjort ett uttalande om en professur där man yrkat på att den skulle vara personlig. Vi kringgick problemet genom att föreslå inrättandet av en professur utan att lägga oss i vem som skulle ha den. Utbildningsutskottet och riksdagen saknar kompetens att bedöma vem som är mest kvalificerad för en forskartjänst. Det innebär inte att jag med dessa ord nedvärderar den forskare som i dag är aktuell. Jag saknar kompetens att bedöma hans kapacitet, men jag känner till att han från många håll är bedömd som en utomordentligt skicklig forskare. Men det är en viktig princip att riksdagen inte gör sig själv till professorsutnämnare; då skulle vi hamna i en mycket besvärlig situation i framtiden. Vid olika fakulteter på de olika institutioner där hörselforskning pågår utvecklas verksamheten. Jag är övertygad om att den satsning som sker nu på arbetsvetenskaplig utbildning och forskning vid högskolan i Luleå inte är det sista steget vi tar i riktning mot ökade forskningsresurser på det arbetsvetenskapliga området. Vi kommer att ta nya steg, och det utesluter naturligtvis inte att det yrkande som fru Håvik nu framställt någon gång i framtiden kan vinna gehör när det gäller audiologin i Göteborg. Herr talman! Med detta ber jag att få yrka bifall till utbildningsutskottets hemställan på berörda punkter.
Herr talman! Jag kan kanske beklaga att man från myndigheternas sida, liksom utskottet, har släpat efter litet i sin uppfattning när det gäller värdet och vikten av en professur just på detta väsentliga område. Vi skulle inte som motionärer ha någonting emot om man uttalade sig om vikten av att det inrättades en professur i vårt land i audiologi, någonting som i dag saknas. Sedan tror jag att personfrågan skulle lösa sig av sig själv genom att det mycket allmänt är omvittnat att den här aktuelle är den mest kompetente på området i vårt land; han har även stort internationellt erkännande och idkar väsentligt samarbete med universitet i Amerika. Jag tror att vi behöver en sådan professur, även om det bedrivs forskning, som herr Alemyr sade. Det betvivlar vi inte på något sätt, och det skulle vara mycket trist om det inte bedrevs forskning i vårt land på detta väsentliga område. Men det är ändå så att stimulansen för unga studenter att gå vidare på detta — det vill jag påstå — framtidsområde ökar om det finns en professur i ämnet.
Herr talman! Får jag bara tillägga att det finns en biträdande professor i audiologi vid Karolinska institutet; det finns vidare en tjänst vid Karolinska institutet i samma ämne som medicinska forskningsrådet bekostar. Dessutom har medicinska forskningsrådet lagt ut ett stort audiologiskt projekt vid Karolinska institutet som kostar ungefär en halv miljon kronor. Det bör vidare noteras att vid arbetarskyddsstyrelsen finns en laboratur i fysikalisk yrkeshygien, i vilken audiologi inbegrips. Slutligen bedrivs forskning på området vid statens institut för folkhälsan, och sådan forskning kommer också att bedrivas vid den enhet som nu inrättas på högskolan i Luleå.
Herr talman! Till tjänsten som biträdande professor i klinisk audiologi vid Karolinska institutet var just nämnde docent uppförd i första förslagsrummet år 1970. Men han återtog sin ansökan på rekommendation och av eget intresse beroende på att verksamheten inte är tillnärmelsevis så väl utbyggd vid Karolinska institutet som vid audiologiska kliniken i Göteborg. Han ansåg att han hade större möjligheter att bedriva meningsfullt arbete i Göteborg, där man dessutom har ett utomordentligt fint samarbete också med Chalmers tekniska högskola. Men vi saknar en professur i Göteborg.
studievägledningen, doktorandstipendierna och den fasta basorganisationen för forskningen.

Jag har ingen speciell kommentar att göra utöver den som herr Molin gjorde. När det sedan gäller den tredje punkten, fast basorganisation för forskning, föreligger en reservation som herr Molin är ensam om. Herr Molin har ansett att han har 10 miljoner kronor till förfogande för detta ändamål. Alla vi andra i utskottet tycker inte att vi har det, och jag skulle kunna stanna vid ett konstaterande av denna skillnad — allra helst som herr Molin var mycket hovsam och varken gjorde någon lång eller hård plädering för sin reservation. Av det skälet tycker jag inte det finns anledning för mig att bete mig annorlunda; jag bara konstaterar att vi har gjort olika bedömningar — herr Molin å ena sidan och de övriga inom utskottet å andra sidan. Man kan naturligtvis alltid beklaga att det inte gått att få fram fler resurser för den fasta basorganisationen än vad det har gjort den här gången. Jag kanske ändå får lägga till den lilla reflexionen att när man läser den folkpartimotion som ligger bakom den reservation som herr Molin har levererat i utskottet finner man att motionen är bra mycket hårdare än reservationen på en del punkter. Motionen talar ibland om en nedrustning från regeringens sida. Det är nog litet för hårt att använda ordet nedrustning i detta sammanhang. Det för tanken till helt andra förslag än de som nu ligger i propositionen. Det finns också en del andra ordvändningar i motionen som jag tycker är onödigt hårt tilltagna, men eftersom herr Molins reservation är både kortare och mera hovsam därvidlag har jag ingen anledning att gå in på motionen och argumentera mot den i överkant. Jag anser, herr talman, att jag med det anförda och med hänsyn till tiden kan nöja mig med att yrka bifall till utskottets förslag på alla punkter, från punkten 13 till 29.